Herr talman! År 1989 hade vi i denna kammare en stor debatt om livsmedelskontroll, i samband med ett regeringsförslag om en skärpt kontroll av import. Jag kan till bl.a. Annika Åhnberg säga att den propositionen grundades på en mycket stor utredning som arbetat under många år med livsmedelskontroll och importkontroll, så visst har dessa frågor utretts mycket. Det har också kommit propåer om att livsmedel som producerats med metoder som vi exempelvis av miljöskäl eller av hänsyn till djurskyddet har förbjudit här i Sverige skulle diskrimineras med importförbud oavsett om de vid importtillfället innehåller något som är farligt för konsumenten. Också vid det tillfället avvisade utskottet dessa krav, vilka främst kommit från centern, vänsterpartiet och miljöpartiet. Vi behandlar i dag ett betänkande som innehåller många motioner om livsmedelskontroll. Utskottet avstyrker de flesta med en förenklad hantering, medan man lyft fram just dessa frågor om importförbud för livsmedel som är producerade med metoder som vi inte använder i Sverige. Jag vill gärna i detta sammanhang ge ett stort tack till utskottets kansli och kanslichef som lagt ner så stor möda för att sprida kunskap och ge fakta om ett område inom livsmedelspolitiken som vi så ofta debatterat men där vi kanske inte haft så mycket fakta som vi här fått. Detta är verkligen ett läsvärt betänkande. Jag vill fastslå vissa fakta för att kasta ett ljus över Sveriges livsmedelshandel. För det första är en stor del av de livsmedel som erbjuds de svenska konsumenterna svenskproducerade och stor del kommer från jordbruket. För det andra medför vårt nordliga klimat att vi måste importera vissa grönsaker och frukter. Den yrkesmässiga fruktproduktionen är t.ex. bara 10 % av den svenska konsumtionen. Men vi har naturligtvis också en stor hushållsodling. För det tredje är såväl livsmedelshandel som livsmedelsmyndigheter ense om mycket stränga krav för att skydda varorna mot för konsumenterna farliga ämnen. Det finns således en importkontroll som stoppar varor med rester av farliga ämnen eller tillsatser. Ett generellt importförbud som också skulle omfatta produktionsmetoder i olika länder inskränker näringsfriheten. Det kan också sägas vara ett intrång i andra länders bestämmelser. Ett annat problem som också nämns i betänkandet är att miljö och djurskyddslagstiftningen i Sverige ofta har karaktär av ramlagstiftning till vilken är knuten många förordningar, och det finns också många dispenser. Hur sådant skall kunna fogas in i importbestämmelser är mycket svårt att säga. Jag kan som exempel nämna problemen kring djurhållning och gödselspridning endast finns i vissa delar av Sverige. Hur skulle vi kunna kräva att bestämmelser om detta skall gälla i andra länder? Skulle vi välja ut vissa landskap i andra länder? Problemet är också att det finns en hel del ulandsprodukter där man vid odlingen måste använda speciella bekämpningsmedel på grund av att man där har helt andra produktionsförutsättningar av klimatskäl. Skall vi då kräva att de inte får komma hit med sina varor, eftersom vi inte har godkänt dessa bekämpningsmedel här i Sverige? Det finns oerhört många problem med ett sådant importförbud som föreslås i reservationerna. Även om man behandlat produkter med bekämpningsmedel eller använt medicin eller liknande finns ju en nedbrytningstid. Efter en viss tid finns det inga resthalter. Det är därför som vi kanske inte finner så mycket resthalter i de importerade livsmedlen. Jag kan här nämna att vi i Sverige tillåter antibiotikabehandling av grisar fram till ett visst antal veckor före slakt. Jag tror att förslagen i motionerna skulle leda till långtgående och inte överblickbara inskränkningar i livsmedelsimporten på grund av att vissa bekämpningsmedel kanske har använts. Men det finns inga konstaterbara reshalter i livsmedlen. Det är ärligt när några av reservanterna säger att man vill ha dessa bestämmelser för att det är synd om den svenska produktionen. Men vi får komma ihåg att livsmedelslagen är till för att skydda konsumenterna. Den är inte till för att skydda producenterna. Det står ganska klart angivet i livsmedelslagen att det är livsmedlens kvalitet och tjänlighet som man vill skydda. Det skall också vara en god redlighet gentemot konsumenterna. Jag hinner inte göra många kommentarer till det som här sagts av olika talare, men jag vill ge en kommentar till Ingvar Eriksson, som lämnat ett särskilt yttrande om märkning med ursprungland m.m. Min erfarenhet är att det är grossistförbunden och Industriförbundet som är bromsklossar. Jag kan bara rekommendera ett samtal med dem. Flera talare har nämnt att den största hälsofaran för konsumenterna inte är bekämpningsmedelsrester eller andra främmande ämnen utan faktiskt vårt val av kost. Bl.a. Lennart Brunander har varit mycket kritisk mot detta resonemang. Hälsoforskningen har gått framåt, och man kan inte bara säga att fett alltid har funnits. Forskningen om hälsan har gått framåt, och vi har lärt oss mera. Därför har också livslängden ökat. Lennart Brunander nämnde köttkontrollen. Den kontrollen är mycket noga i Sverige, det vet jag. Men vi kontrollerar också slakterier i utlandet och importerar bara från godkända slakterier. Svensk köttimport är mycket liten, eftersom vi själva har ett överskott av kött. Det går hundratals ton per vecka från Sverige. Det är mycket hög kvalitet på det köttet, det vill jag gärna säga. EG skärper för närvarande sina bestämmelser på detta område. Jag tror därför att det inte finns så stora brister när det gäller det importerade köttet. Lennart Brunander säger att riksdagens inställning är mycket nonchalant när det gäller tillsatser och bekämpningsmedel. Jag tycker inte att man kan säga det. Vi har inga bekämpningsmedelsrester i den svenska maten, och man kan inte tala om gifter i maten i Sverige. Sådana är förbjudna. Vi har en giftfri mat. Det motsatta fallet är ett brott mot svensk lag. Vi måste ständigt tala om att det förhåller sig på det sättet. Det ni kämpar mot är inte rester i livsmedel utan vissa produktionsmetoder. Detta är sådant som är svårt att reglera med livsmedelskontrollen, och det har också inte så stor betydelse för konsumenten. Det kan tvärtom sägas att man genom ett utökat importförbud för en del livsmedel kanske minskar utbudet för konsumenterna och medverkar till prisökningar, eftersom det blir bristfällig konkurrens. Då har bestämmelserna blivit till nackdel för konsumenterna. Jag vill inte säga att era förslag på något sätt skulle vara konsumentvänliga. Det kan bli tvärtom. Annika Åhnberg tycker att vi skall ställa samma krav när det gäller produktionsmetoderna. Som jag tidigare har nämnt kontrollerar vi i Sverige mycket noga olika saker. Det finns också här i Sverige bestämmelser som gör att vi tillåter vissa medel, men vi begränsar användningen av dem mycket hårt. När det gäller frågan om de bestrålade livsmedlen har EG ansett att det svenska beslutet utgöra ett handelshinder. Det skall öppet erkännas att vi inte kan analysera om livsmedlen är bestrålade. Vi får helt lita på de uppgifter vi får av importörerna. Vi har inte haft någon direkt möjlighet att bedriva livsmedelskontroll på detta område, dvs. mot bestrålningen, och det är fortfarande fallet. Det vi har att göra, och det vill jag gärna understryka, är att i största möjliga utsträckning arbeta internationellt för att andra länder också skärper sina bestämmelser om innehåll av restsubstanser av bekämpningsmedel och tillsatser i livsmedel. Vi bör i alla internationella fora ta upp dessa frågor. Det försöker Sverige att göra i samband med GATT-förhandlingarna, och i Genève arbetar vi inom WHO med Codex alimentarius, där Sverige många gånger är det ledande landet. Jag tror att det är på detta sätt som vi skall förbättra livsmedelskontrollen, inte genom importförbud. Med detta yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag håller med Grethe Lundblad om att det behövs ett ökat internationellt samarbete, men det är också det enda som jag håller med Varför skall vi ta för givet att de importerade livsmedlen inte kan leva upp till de krav som vi kommer att ställa på dem? Jag är övertygad om att de kan leva upp till våra krav, men jag tror inte att det sker med automatik. Varför skulle det göra det? Om den som skall använda produkterna ställer stora krav på produktionen, är det självklart att producenterna lever upp till dessa krav, om de är intresserade av att exportera sina varor. För det andra vill jag i det här sammanhanget passa på att säga att när Grethe Lundblad m.fl. talar om importen från tredje världens länder får man lätt intrycket att det är den fattiga och utsugna befolkningen som tjänar på exporten, men som regel är det stora amerikanska företag som mycket väl har råd att kosta på sig avancerade tekniker och metoder för att se till att hålla hög kvalitet på sina produkter, t.ex. när det gäller frukt och grönsaker. För övrigt delar jag Marianne Samuelssons uppfattning att det skulle vara ett stöd för människorna i dessa länder om vi ställde högre krav på hur bl.a. bekämpningen får gå till. För det tredje vill jag framhålla att jag inte är ängsligt för att de svenska producenterna skall klara sig. Tvärtom tror jag att det förhållandet att de har haft att leva upp till hårda krav från samhället har lett till att de har blivit mycket effektiva och mycket framgångsrika i sitt sätt att producera, när det gäller både kvalitet och andra aspekter. Återigen vill jag säga att det är de höga kraven som är en viktig drivfjäder. Det låter nu som att Grethe Lundblad vill att beslutet om förbud mot bestrålade livsmedel skall rivas upp. Jag hoppas verkligen att det inte är avsikten. Dessutom kan det inte vara omöjligt att från svensk sida via stickprov -- eller snarare sagt stickprovsbesök -- kontrollera om livsmedel är bestrålade. Vi har ju råd att i så många andra sammanhang skicka tjänstemän och politiker på resor och konferenser runt halva jorden, så nog skulle vi kunna kosta på oss att också ha den här typen av uppföljning av våra krav. Jag vill också fråga hur Grethe Lundblad kommer att förhålla sig i framtiden när frågan om bovint tillväxthormon blir aktuell. Bovint tillväxthormon är redan i dag aktuellt för export i vissa delar av världen. Skall också det vara en acceptabel metod? Det är en metod som många andra länder nu ifrågasätter, och där kan ett exportförbud vara ett mycket viktigt led i hur utvecklingen kommer att bli när det gäller användningen av den typen av metoder. Grethe Lundblad sade att importen ju är så liten. Som om det skulle vara ett skäl till att vi inte skall ställa så höga krav! De svenska ansträngningarna är inriktade på att öka handeln med jordbruksprodukter och att åstadkomma ökad frihandel. Det är just av detta skäl som konsumenterna har rätt att ställa krav på det svenska samhället att man ser till att det som importeras är acceptabelt från konsumentsynpunkt.

Herr talman! Grethe Lundblad sade att vi står här och talar mest för producenterna, och inte så mycket för konsumenterna. Men jag inledde mitt anförande med att säga att det viktigt att konsumenterna i större utsträckning än i dag ställs i centrum när vi diskuterar dessa frågor och över huvud taget när vi diskuterar livsmedelskontroll och livsmedelspolitik. Samtidigt är det naturligt att vi är intresserade av att de svenska producenterna behandlas korrekt. Det behöver inte råda något motsatsförhållande här, utan det är, som Grethe Lundblad uttryckte det i ett annat sammanhang, ''god redlighet'' att värna också om producenterna. Grethe Lundblad påstod vidare att jag hade sagt att jag tyckte att riksdagen var nonchalant. Det tyckter jag inte, för riksdagen har ännu inte uttalat sin mening. Men jag tycker att det sätt på vilket majoriteten i jordbruksutskottet behandlade frågan om gifter i livsmedel var nonchalant. Man sköt undan denna fråga i ett hörn och menade att den inte hade så stor betydelse och att den inte spelade så stor roll. Varför har vi då en så sträng lagstiftning i Sverige? Varför är då -- som Grethe Lundblad nyss sade -- gift i maten ett brott mot svensk lag? Det måste vara ett brott mot svensk mot lag att ha gift i maten, även om den kommer från något annat land. Med gift menar jag i det här fallet inte bara bekämpningsmedel och tungmetaller, utan också medicinska ämnen. Grethe Lundblad sade en del andra saker som jag tycker att jag måste kommentera. Hon sade bl.a. att om man ställer samma krav på den importerade maten som man gör på den mat som produceras i Sverige, då diskriminerar man den importerade maten. Jag kan inte ställa mig bakom ett sådant synsätt. Jag tycker att det fullt naturligt att ställa samma krav, oberoende var maten kommer ifrån. Att begära att de producenter som finns utanför Sveriges gränser skall använda metoder som uppfyller våra krav på kvalitet på maten när de skall sälja till oss är en inskränkning i näringsfriheten, sade Grethe Lundblad. Jag kan inte heller dela det synsättet. Grethe Lundblad talade också om att det är tillåtet att använda antibiotika till grisar i Sverige intill en viss tid före slakten. Det är i och för sig sant, men det är ändå fel. Det är tillåtet att i Sverige på veterinärs inrådan använda mediciner när ett djur är sjukt. Detta står i samstämmighet med vår omtanke och omsorg om djuren att de inte skall lida. Samtidigt har vi regler som säger att medicin inte får användas för nära i tiden innan ett djur skall gå till slakt och att man inte får använda mjölk från ett djur som är behandlat. Detta är till skydd för konsumenten, men det har egentligen ingenting med det här att göra, annat än att de karenstider som gäller är till för att skydda konsumenten. Vi måste naturligtvis sköta våra djur. Grethe Lundblad! Är det acceptabelt att importera kött som innehåller antibiotika och andra medicinska ämnen, när vi inte tillåter det i Sverige av det skälet att det inte är bra för konsumenterna?

Herr talman! Åberopande vårt särskilda yttrande framhöll Grethe Lundblad att grossistförbund och handeln i övrigt utgör bromsklossar när det gäller märkning. Det stämmer nog, men jag hoppas ändå att Grethe Lundblad delar vår uppfattning att just systemet med märkning är ett bra system, inte minst från konsumentsynpunkt, och att det är angeläget att detta märkningssystem vidareutvecklas. På så sätt kan konsumenterna välja t.ex. svenskproducerade varor. Om märkningen är bra, kan konsumenterna också undvika produkter från länder som man anser producerar på ett sätt som upplevs som stötande.

Herr talman! Jag vet inte om Grethe Lundblad menar vad hon säger. Det är väldigt svårt att avgöra. I den ena stunden talar hon sig varm för vikten av internationell solidaritet, i nästa stund säger hon att vi inte har någon gift i maten i Sverige, eftersom det strider mot lagen. Sedan säger hon att det inte går att kontrollera, för det betyder inskränkningar i den allmänna handeln och andra problem.

Detta skulle även gagna människor i de fattiga länderna.
Herr talman! Jag påstår fortfarande att vi här i Sverige har en bra livsmedelskontroll. Vi ser till att de livsmedel som kommer in i landet kontrolleras vid gränsen så att de har samma kvalitet som vi kräver av de svenska livsmedel som finns i affärerna. Jag tycker att systemet är bra. När livsmedlen skall saluföras har de alltså samma kvalitet när det gäller rester av bekämpningsmedel, tillsatser och liknande. Det är vad som kontrolleras vid gränsen. Om vi däremot skall gå in och diskutera vilken lagstiftning olika länder skall ha på miljö och djurskyddsområdet för att de skall få exportera livsmedel till Sverige, anser jag att vi överskrider gränsen för vad som är tillåtet vid internationellt umgänge. Jag tycker att detta är sådana frågor som vi får ta upp i internationella förhandlingar. Sådana äger rum på många håll både om miljön, djurskydd, livsmedelskvalitet och liknande. Krävs det hänsyn till produktionsmetoden, blir det mycket långtgående inskränkningar i livsmedelsimporten, vilket inte kan vara det bästa för de svenska konsumenterna. När vi diskuterar livsmedelskontroll måste vi fråga oss vad som är bäst för de svenska konsumenterna. Jag tycker alltså att det finns anledning att ställa mycket hårda krav på svenska livsmedel både när det gäller bekämpningsmedelsrester, tillsatser och vissa andra saker. Det finns också andra krav, t.ex. Åhnberg frågade om detta, och jag vill gärna säga att jag personligen har en mycket negativ inställning till tillväxthormoner. Jag hoppas att vi inte får några konflikter på det området. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi inte kan komma med några ensidiga fördömanden i form av förbud mot import från vissa länder. Det hjälper inte heller u-länderna särskilt mycket. Allra bäst hjälper vi u-länderna om vi tar upp dessa frågor i internationella förhandlingar. Även om multinationella företag arbetar i U-länderna, kan vi inte där bestämma vilka som skall producera livsmedlen. Det allra bästa är att vi ställer sådana krav på livsmedlen att företagen så småningom blir på det klara med att produktionen måste ske på ett annat sätt. Jag tror inte att vi genom importförbud kan få till stånd ändringar. Vi måste kunna bevisa resthalter i livsmedlen efter det att dessa har kommit till oss.
Herr talman! Grethe Lundblad säger att vi har en bra livsmedelskontroll. Ja visst är den bra, den har vi inte i och för sig kritiserat. Vi har sagt att den borde tillämpas lika på svenska och på importerade livsmedel, så att konsumenten när han köper någonting vet att det har ställts samma krav. Då finns det inte heller några restsubstanser av sådant som kan vara skadligt för konsumenten. När vi ställer sådana krav tycker Grethe Lundblad att vi har trampat över gränsen. Jag är ledsen att Grethe Lundblad har denna uppfattning, eftersom bestämmelser baserade på den inställningen begränsar våra möjligheter att ge konsumenten ett riktigt skydd. Vi har absolut inte föreslagit importförbud, men vi ställer krav på dem som vill exportera hit. Vi bör ställa åtminstone samma krav som man i utlandet ställer när vi skall exportera. Jag har några exempel beträffande köttexporten. Vi lever inte alls upp till kraven. Det görs kontroller, som Grethe Lundblad sade i ett tidigare inlägg, men det sker mycket sporadiskt. Enligt de uppgifter som jag har fått är livsmedelsverket ute och kontrollerar vart femte eller sjunde år, medan EG gör kontroller varje år. Det var ledsamt att höra Grethe Lundblad säga att vi kanske inte lever upp till vad som krävs när det gäller bestrålning. Riksdagen har ändå beslutat om detta, eftersom konsumenten av etiska och andra skäl inte vill ha bestrålning av livsmedel. Det står klart i livsmedelskontrollagen, som Grethe Lundblad tidigare har hänvisat till, att bestrålning inte är tillåten av just dessa skäl. Det finns också andra etiska frågor som är aktuella i detta sammanhang. Snart är det, Grethe Lundblad, förbjudet att hålla höns i bur. Detta har vi också beslutat i riksdagen. Detta har inte skett därför att burhönsäggen är farliga att äta,utan därför att människorna i vårt land inte vill att hönsen skall stå i burar. Detta var utgångspunkten för det beslutet. Är det rimligt, Grethe Lundblad, att äta ägg som har värpts av höns i burar i Danmark, Tyskland eller någon annanstans? Vad är det för logik? Är detta ett sjyst uppträdande mot konsumenten? Han måste ju reagera. U-länderna kan vi hjälpa på många olika sätt, men inte genom att låta bli att ställa krav.

Herr talman! Grethe Lundblad talade om vad som är bäst för den svenska konsumenten. Man skulle inte behöva ställa några större krav på utlandet. Jag tror att det bästa för den svenska konsumenten är att man har en livskraftig miljö, som gör att vi kan andas frisk luft och dricka friskt vatten varhelst vi befinner oss i världen. Vi måste också kunna äta maten utan att känna oro för att den kan innehålla substanser som vi av olika anledningar inte tål. Jag vet att astmatiker i dag har problem, därför att det inte finns en ordentlig varudeklaration. Det finns en uppsjö av olika restsubstanser. Oavsett om det är fråga om någonting tillåtet eller ej, finns det kanske ämnen som människor trots allt reagerar på. Jag vill återigen fråga om socialdemokraterna är villiga att ändra livsmedelslagens tillämpning till att omfatta även miljöhänsyn och formerna för djurhållning.
Herr talman! Bovint tillväxthormon innebär man med avancerad genteknik kan man plocka ut en gen för ökad mjölkproduktion. kan mångfaldiga och sedan föra in generna i kon. På så sätt kan man kanske öka mjölkavkastningen med 20--25 %. Grethe Lundblad hoppas att det inte skall bli några konflikter. Monsanto AB, som är det företag som arbetar mest med den här processen, fattar inte sina beslut på basis av fromma förhoppningar. Det är två saker som avgör. Dels gäller det opinionstrycket, dels den faktiska lagstiftningen i olika länder när det gäller användningen av metoder, tillsatser eller vad man skall kalla det. Därför är det vår uppgift att beträffande både de inhemska och de importerade livsmedlen bestämma hur vi skall förhålla oss till den här typen av utveckling. Accepterar vi den eller accepterar vi den inte? Sedan reducerade Grethe Lundblad diskussionen i övrigt till att handla om importförbud eller inte. Det går naturligtvis inte. Om den principiella utgångspunkten är den att vi har rätt att ställa samma krav på importerade livsmedel som på inhemska livsmedel leder detta till en process, där man i sista hand tillgriper importförbud. Men detta är inte det som man självklart börjar med. Det positiva i processen kan ju vara att de ökade kraven leder till förändringar hos dem som man vill importera från. Det är ju det som är poängen med en sådan här process. Naturligtvis är det svårt att hitta de allra bästa sätten att ställa krav. Det är alltid svårt att i internationella relationer jämföra företeelser i de olika länderna. Se bara vilka problem man har inom ramen för GATT när det gäller att jämföra t.ex. stödet till jordbruket i olika länder. Men man tar sig ändå sakta framåt. Man sammanväger olika typer av stöd, och sedan hittar man något slags totalmått som inbegriper många olika enskildheter. Precis på samma sätt kan man gå till väga när det gäller de här processerna. Man kan väga samman olika faktorer och ge dem tyngd. Jag förstår faktiskt inte denna ovilja från socialdemokratins sida att ta itu med dessa problem. Det är ju bråttom. Ambitionen är ju att vi skall få en ökning av frihandeln som också så småningom skall omfatta jordbruksprodukter. Det måste ju vara ett självklart konsumentkrav att vi slår vakt om konsumenternas rätt att ställa krav, att vi ser till att vi har samma krav på importerade livsmedel som på inhemska livsmedel. I dag är det faktiskt så, att livsmedelsverket stickprovsanalyserar framför allt en del av de 890 000 ton frukt och grönsaker som vi årligen importerar. Men man undersöker så gott som aldrig andra typer av importerade livsmedel. Vi har helt enkelt ingen beredskap för en god kontroll av importerade livsmedel.
Herr talman! Jag vill först gärna säga till Marianne Samuelsson att de farliga substanserna i livsmedel som hon talade om analyserar vi verkligen när livsmedlen förs in i Sverige. Det finns alltså en livsmedelskontroll i detta sammanhang som fungerar. Beträffande det som Lennart Brunander sade om hönsen, vill jag säga att jag inte tycker att det är rimligt att vi skall bestämma över afrikanska höns i Sveriges riksdag. Det tycker jag att de afrikanska parlamenten skall göra. Jag tycker att vi skall ta upp frågan i internationella församlingar. Men detta är inte en fråga för Sveriges riksdag. Vi får bestämma om det som gäller inom vårt eget lands gränser. Övriga frågor får vi ta upp i internationella förhandlingar. Jag är absolut emot att vi skall införa bestrålade livsmedel i Sverige. Men det måste ändå vara en faktauppgift, Annika Åhnberg, att detta inte går att kontrollera. Det går rent faktiskt inte att kontrollera detta vid gränsen. Den enda möjligheten är att man får ett intyg från dem som importerar varorna. Det skaffar vi också i dag. Men vi kan inte vara säkra på detta. Avslutningsvis vill jag gärna säga att vi arbetar för att kunna kontrollera alla rester som finns i livsmedel. Och vi skall försöka klara även tillväxthormonerna. Vi i utskottsmajoriteten vill också förbättra livsmedlens kvalitet, och vi gör det genom livsmedelskontroll och genom internationella förhandlingar, där vi ständigt försöker föra fram krav på livsmedlen. Jag tror att det är bästa sättet att arbeta på. Om vi skulle gå fram med importförbud vid olika konsumtionstillfällen, kan det resultera i restriktioner som vi får mycket svårt att motivera även för konsumenterna. Det kan faktiskt också resultera i att det inte händer något i de andra länderna, att de bara låter bli att exportera till Sverige. Då har vi inte uppnått något. Jag tror mycket mer på internationella förhandlingar. Det är det sätt på vilket Sverige brukar arbeta, och det skall vi fortsätta med. Men vi skall även fortsätta att utveckla våra möjligheter att kontrollera alla livsmedel vid gränsen, så att vi kan komma åt sådana rester av bekämpningsmedel som vi inte vill acceptera. Men andra länders interna problem med produktionen får vi låta dessa länders parlamentariker sköta.

Herr talman! Vi kan konstatera att rätten kring frågan om import av livsmedel och de krav som skall ställas fått en mycket inträngande belysning vid behandlingen av detta ärende. Frågorna visade sig vara kanske svårare än vad en del hade trott. Men här har också en saklig plattform skapats för fortsatt arbete på detta område. Arbetssituationen i jordbruksutskottet har medfört att vi som bekant nödgats acceptera en förenklad hantering av vissa ärenden. Det innebär att fristående motioner i princip sakbehandlas högst en gång under varje valperiod. Men det innebär samtidigt att varje ämnesområde skall kunna bli föremål för en fördjupad hantering inom en treårsperiod. För folkpartiets del har vi varit med om att besluta om en sådan förenklad hantering, även för motionen av Lars Ernestam m.fl. om dricksvattnet. Motionen handlar om de viktiga frågorna om skydd för råvattentäkter, översyn av lagstiftning, myndighetsorganisation och beredskap beträffande farliga transporter och elavbrott som kan drabba dricksvattenförsörjningen, statsbidrag för att höja vattenkvaliteten i enskilda brunnar för dricksvatten och om kontrollen av de kommunala vattenledningarna.

Principen om förenklad hantering gör att vi därför utgår från att frågan om dricksvattnet kommer att behandlas mer ingående under våren, och så måste också den skrivning som vi alla är överens om tolkas. Jag vill därför redan nu förutskicka att folkpartiet avser att återkomma med förnyade och fördjupade förslag om dricksvattenfrågan ur såväl ett folkhälso och miljöperspektiv som ett livsmedelsperspektiv.

Herr talman! Detta betänkande om vatten och luftvård är ett betänkande som har varit föremål för förenklad behandling. För att utskottet skall kunna klara den ökade arbetsbelastningen i riksdagen har vi infört ett system med denna förenklade behandling, som innebär att fristående motioner i princip skall kunna få en mer djupgående behandling en gång per mandatperiod. När det gäller den här frågan vet vi att den kommer upp till behandling under våren 1991. Då räknar utskottet med att återkomma med en mer fördjupad behandling. På det sättet kommer de motioner som tas upp i detta utskottsbetänkande att få denna fördjupade behandling. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill säga att jag tycker att det är olyckligt att utskottets arbetsförhållanden är sådana att man har valt att behandla motioner inom dessa två mycket viktiga områden på detta förenklade sätt. Det är många och viktiga krav som förs fram i dessa olika motioner. Många av dessa skulle, om de genomfördes, ge betydande förbättringar för den svenska miljön. Det är väldigt många områden som direkt berör väldigt många människor. Jag tänkte bara nämna ett område som jag vet att många intresserar sig för. Det finns även nämnt i det moderata särskilda yttrandet som har fogats till detta betänkande, och det gäller regeringens beslut att i praktiken förbjuda import av motorfordon från 1976 års modeller. Vi inom moderata samlingspartiet är främmande för att införa direkta förbud på områden där stimulanser principiellt är att föredra. Ett exempel på förbud som vi motsätter oss är just regeringens beslut att i praktiken förbjuda import av fordon fr.o.m. 1976 års modell som inte uppfyller 1989 års avgasreningskrav. Vi har därför i en motion som nämns i detta betänkande, JoU862, krävt att beslutet skall omprövas. Det har vi gjort därför att beslutet ger knappt påvisbara miljöeffekter. Det slår endast undan benen för alla de människor i Sverige som är motorintresserade. Vi vet att motorintresset ger meningsfull fritid för hundratusentals människor och samtidigt sysselsättning åt hundratals småföretag. Detta importförbud för teknikhistoriskt intressanta bilar av årsmodellerna 1976--1988 står också i motsatsförhållande till det arbete och de beslut som man de facto har fattat inom EG. Regeringen har mandat att upphäva beslutet om importrestriktionerna, och vi förutsätter att så sker. Om så inte sker kommer vi under vårriksdagen att återkomma med kravet på ett upphävande av beslutet. Jag vill ändå ta tillfället i akt, herr talman, att ställa en fråga till socialdemokraternas representant. Är ni beredda att verka för att regeringen upphäver detta beslut om importrestriktioner?

Herr talman! Eftersom vi inte har tagit upp denna motion till behandling är det litet svårt att svara på detta. Meningen med denna behandling är ju att vi vid kommande tillfälle skall ta upp dessa frågor till en mer ingående behandling. Vi har flera gånger behandlat bl.a. frågorna om trafik och miljö. Jag har därför förhoppningen att vi kanske nästa år skall kunna ta upp en del av dessa frågor. Men lösningen på dem kan vi inte ge någon antydan om nu. Det är säkert inte så enkelt som det kan låta.
Herr talman! Ett förslag från min sida för att minska arbetsbelastningen på jordbruksutskottet är att man via kontakter med det egna regeringspartiet ser till att man upphäver detta beslut. Då behöver vi inte återkomma i ärendet, och då kan vi också se till att arbetsbelastningen för utskottet minskar.

Herr talman! De senaste årens internationella utveckling har varit omvälvande. Det är nog ingen överdrift att påstå att det vi nu bevittnar är begynnelsen av en av de största politiska förändringarna i vår tid. Den 10 november 1989 inleddes ett nytt kapitel i Europas historia: Berlinmuren öppnades och började rivas. Hundratusentals människor kunde fritt strömma över den mur som så länge varit symbolen för det kalla krigets delade Europa. Det blev äntligen möjligt att tro på en avveckling av det kalla kriget. Den process som nu har startat kommer att fortgå. Stormakterna har både politiska och ekonomiska skäl att driva nedrustnings och avspänningsprocessen vidare. Förändringarna sker inte bara i de internationella relationerna. Intrycket av djupgående förändringar förstärks också av åtföljande demokratiseringsreformer inom olika länder i framför allt Östeuropa. Det finns i dag ingenting som talar för att avspänningen plötsligt skulle avbrytas och övergå i en ny fas av kallt krig och militär konfrontation mellan stormakterna. De politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, nationella och etniska konflikter som nu får ökat utrymme i takt med att demokratiseringsprocessen i Östeuropa utvecklas kan i en övergångsperiod leda till militära konfrontationer inom t.ex. Sovjetunionen. Men att detta skulle vändas i militära hot mot t.ex. Sverige får betraktas som orealistiskt. Medvetenheten om att forskning, teknik, kunnande och pengar nu måste satsas på lösningar av de globala överlevnadsproblemen är i dag stark inom alla nationer. Den ömsesidiga avskräckningen förbyts med nödvändighet i ömsesidigt beroende och samarbete, vilket i sin tur leder till en gemensam säkerhet. Målsättningen för den svenska säkerhetspolitiken, även dess militära del, måste vara att på alla sätt bidra till en fördjupning och en vidareutveckling av den internationella avspänningsprocessen. Detta för att undvika att vårt eget land blir indraget i militära konflikter för att permanenta stabiliteten i Europa, men också utifrån situationen för länderna i tredje världen som i dag ofta får se sin framtid intecknad i ständigt ökande militärutgifter. Samtidigt som vår målsättning är internationell avspänning, att genom stegvis nedrustning nå slutmålet allmän och total avrustning, måste vi konstatera att arbetet för att nå dit är svårt att lägga fast inom några tidsbestämda ramar. Den internationella utvecklingen är en snabbt föränderlig och samverkande process, vilket inte minst den senaste tidens händelser visat. För Sveriges del gäller det att medverka i denna process på ett så aktivt och konstruktivt sätt som möjligt. Sveriges status som neutralt land ger oss särskilda möjligheter att verka på den internationella arenan. Svensk militär nedrustning, en successiv krympning och avveckling av den svenska vapenindustrin och ett förbud mot all svensk vapenexport är de första och självklara stegen. Herr talman! Det finns fyra goda skäl för att avveckla den svenska vapenexporten: moraliska skäl, nedrustningspolitiska skäl, neutralitetsskäl och arbetsmarknadsskäl. När det gäller de moraliska skälen kan Sverige inte fortsätta att säga att vi vill ha nedrustning och avspänning i världen och samtidigt bidra till samma världs militarisering genom vapenexport. Vapen som säljs kommer till användning på det ena eller det andra sättet. Den internationella vapenhandeln kan inte kontrolleras genom den svenska lagstiftningen. Att påstå det är otillåtligt blåögt eller medvetet lögnaktigt. Nedrustningspolitiskt skulle ett stopp för den svenska vapenexporten öka Sveriges trovärdighet i arbetet för internationell nedrustning i FN och i andra internationella organ. En ordentlig satsning på omställning från militär till civil produktion, som med nödvändighet måste bli följden, skulle dessutom kunna bli ett inspirerande exempel när det gäller nedrustningssträvandena i hela världen. Beträffande neutralitetsskäl: I dag går den svenska vapenexporten i huvudsak till u-länder och till NATO-länder. Ingen export går till Östeuropa. Varje vapenaffär föregås av ett omfattande samarbete. Det gäller utvecklingen av vapensystem, kontakter med utländska företag som skall leverera delar, utbildningspaket m.m. Den svenska vapenindustrin blir på det här sättet alltmer indragen i västvärldens militärindustriella komplex. Beroendet ökar ju mer avancerade vapensystemen blir. Ytterligare ett problem är att de svenska vapen som innehåller amerikanska komponenter, vilket en hel del gör, bara får exporteras till stater som USA godkänner. Allt detta rimmar illa, för att inte säga strider mot den svenska neutralitetspolitiken. Slutligen arbetsmarknadsskäl: När en särskild ort är beroende av en enda industri som producerar en enda vara för en enda marknad, blir den orten väldigt sårbar. Konkurrensen på den internationella vapenmarknaden är hård, och en förlorad order kan leda till arbetslöshet för många. En övergång till ökad civil produktion skulle minska sårbarheten och trygga jobben på de orter som i dag är särskilt beroende av vapenexporten. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 till detta betänkande.

Fru talman! Vi behandlar nu utrikesutskottets betänkande om krigsmaterielexport. Jag skulle tro att miljöpartiets grundsyn på vapenexporten är välkänd för de allra flesta. Det är att all vapenexport bör avvecklas och helt upphöra. Vi anser att svensk vapenexport inte går att förena med en aktiv freds och neutralitetspolitik. Vi har i flera motioner framfört att riksdagen skall begära att regeringen lägger fram ett lagförslag om totalförbud mot export av krigsmateriel och att en plan för avveckling av svensk krigsmaterielexport på fem år skall beslutas.

Remissbehandlingen av utredningen pågår nu, enligt utskottet. Det skulle vara intressant att få höra från socialdemokraternas talesman när förslaget beräknas komma. Hittills har utrednings och lagstiftningsarbetet inte lett till något annat än att den legala och tyvärr också illegala krigsmaterielexporten har ökat. Men låt oss hoppas att det blir annorlunda denna gång. Låt oss vara optimistiska. Beträffande utredningsarbetet vill jag också nämna vikten av att samtliga riksdagspartier är representerade i utredningar om krigsmaterielexporten. Fredsrörelsen bör också vara företrädd i den rådgivande nämnden för krigsmaterielfrågor. Detta har vi också yrkat. Vi vet alla att vapenskandalerna och vapenaffärerna har skadat tilltron till Sverige som freds och nedrustningsivrare och också skadat tilltron till svensk neutralitetspolitik. Vapenexportbyken, som Sten Andersson sade skulle tvättas, har tyvärr blivit allt smutsigare ju mer den har tvättats. Tvätten har kanske inte varit så aktiv. Vapenexporten har visat sig vara oerhört svårkontrollerad. Gränsdragningen mellan vad som är legalt och illegalt är oklar och ibland godtycklig. När ett brott misstänks eller t.o.m. när man helt uppenbart kan säga att ett brott har begåtts har det varit svårt, för att inte säga omöjligt, att kräva någons ansvar för detta. Så länge vi har vapenexport kommer vi också att få nya vapenexportbykar, som blir lika svåra att tvätta som den vi har nu.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 Innan vi förhoppningsvis får en avveckling av och ett stopp för svensk vapenexport måste gällande regler ses över och den av regeringen utlovade restriktiviteten börja synas i antalet utförseltillstånd och värdet av utförseltillstånden i kronor och ören. Vi kräver att länder som har missbrukat svenska vapenexportregler skall uteslutas från svensk vapenexport och att företag som har brutit mot gällande regler inte skall kunna få några nya exporttillstånd. I detta betänkande behandlas också kemiska vapen. Vi vet alla hur fruktansvärda dessa vapen kan vara. Vi såg i den lilla byn Halabja i norra Irak hur fruktansvärda konsekvenserna kan bli. Sverige står utanför den s.k. Australiengruppen, som är en sammanslutning av tolv länder som har enats om att kemiska vapen inte skall spridas till tredje världens länder. Sverige exporterar årligen ca 20 ton av de kemiska ämnen som faktiskt kan användas vid framställning av kemiska vapen. Vi vet också att 13 av de 30 länder som export sker till har eller har haft använt kemiska vapen under 80 I motion 1989/90:U423 har vi krävt att Sverige skall lagstifta om exportrestriktioner för produkter som kan användas vid framställning av kemiska vapen. I betänkandet utlovades också ett förslag från regeringen till sådana restriktioner. Det tycker vi är mycket bra. Vi undrar bara när förslaget kommer. Detta kanske vi kan få svar på i dag. Vi väntar också på krigsmaterielbegreppsutredningens förslag, som tydligen finns i regeringskansliet även den. När kommer det förslaget till riksdagen? Jag vill yrka bifall till reservation 2, där dessa frågor tas upp. Indonesien. Det har vi skrivit en särskild motion om. Beträffande Indonesiens brott mot folkrätten på Östtimor och Väst-Papua har regeringen medgett att dödsstraff används, att människor försvinner, att fångar misshandlas samt att rättssäkerheten är dålig och att domstolarna t.o.m. är korrumperade. Ändå fortsätter Sverige att bistå Indonesien med vapen eller, som det heter, följdleveranser och reservdelar. Det är mycket oprecist och grumligt. Dessa leveranser måste upphöra omedelbart. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3.

Fru talman! I fråga om krigsmaterielexporten har riksdagens fyra största partier traditionellt varit tämligen eniga. De har för något halvår sedan levererat en enig utredning om den framtida krigsmaterielexporten. De fyra partierna sitter i den rådgivande nämnden för krigsmaterielexport, och de sitter också i utrikesnämnden, där de deltar i beredningen av regeringens beslut i de här frågorna. Däremot har vänsterpartiet och miljöpartiet ställt sig vid sidan om och driver kraven på minskning av eller stopp för Sveriges export av krigsmateriel. Den exporten är en del av vår säkerhetspolitik. Det anses att en inhemsk försvarsindustri innebär stora fördelar ur beredskaps och underhållssynpunkt. Det är värdefullt att vi kan tillverka vapensystem och avancerad militärteknologi som är anpassad till svenska förhållanden. Bakom detta har det traditionellt funnits en bred enighet. Det svenska försvaret är ingen stor kund beträffande sådant materiel, och därför har det ansetts att det är nödvändigt med viss export om vi skall kunna ha en svensk försvarsindustri. Det är alltså den traditionella motiveringen till att vi har fört den politik som vi har fört. Till följd av den dramatiska utveckling som ägt rum i relationerna mellan öst och väst, speciellt i Europa, har man i många länder gjort ganska kraftiga neddragningar av sina försvarsbudgetar. Det har lett till att försvarsindustrin i dag i nästan hela världen är en krisbransch, med krympande omsättning. Det gäller både öst och väst, och det gäller naturligtvis också de neutrala länderna. En tendens i den krympningsprocessen är emellertid att man försöker bevara försvarsindustrins teknologiska kompetens, dvs. man behåller anslagen för utveckling av nya system, medan man i ganska stor omfattning stryker redan framtagna projekt samt minskar och senarelägger projekt. Den svenska försvarsindustrins marknad krymper också drastiskt -- både hemmamarknaden, genom att de svenska försvarsanslagen inte räcker särskilt långt för beställningar, och exportmarknaden, främst genom att andra länder minskar sina försvarsbudgetar.

Två tredjedelar av exportmarknaden har alltså försvunnit av marknadsskäl. Om man sedan beaktar den tredjedel som man fått, och där är mer än hälften export till de nordiska länderna, förstår man att den internationella marknaden kapitalt har försvunnit. Eftersom våra försvarsanslag inte ökar -- snarare minskar ju dessa -- befinner sig vår egen försvarsindustri just nu i en mycket svår situation. Vi vet, för det kan vi ju läsa om i tidningarna, att det pågår mycket drastiska strukturförändringar här. Man försöker slå ihop företag. Man är klart medveten om att flera av våra krigsmaterielföretag sannolikt kommer att få upphöra med sin verksamhet. Detta berör tusentals anställda runt om i landet. Det är ungefär 10 % av vår verkstadsindustri som det här handlar om. Och denna industri har en mycket större andel av högteknologisk kompetens än industrin i övrigt. En annan internationell trend är att industrierna också inom den här branschen utökar samarbetet över gränserna för att på det sättet försöka bredda sin hemmamarknad och för att minska sina kostnader. Med en mindre svensk försvarsindustri kommer vårt land för sin säkerhetspolitik att bli mera beroende av import. Det gäller då import från högteknologiländer. Det säger sig självt att vi inte får köpa vapen och annan krigsmateriel av länder som vi själva inte är villiga att sälja till -- det lilla vi nu kommer att ha att sälja i framtiden. Det finns alltså starkare argument nu än det fanns tidigare när det gäller att hantera sådana här exportfrågor från rent säkerhetspolitiska utgångspunkter. Det är precis det som krigsmaterielindustriutredningen lade fram ett enhälligt förslag om tidigare i år. Inger Schörling frågade vad som kommer att hända med det förslaget. Förslaget har varit ute på remiss och bearbetas nu i departementet. Till departementets material kan fogas ett beslut som den socialdemokratiska partikongressen fattade i september. Partikongressen gav partistyrelsen i uppdrag att verka för mera restriktiva regler för exporten i fråga om ländervalet. Man pekar ut stater som befinner sig i konflikt. Vidare pekar man ut stater som undertrycker mänskliga rättigheter och stater som, utan FN-uppdrag, har trupper på andra staters territorium, i strid eller för ockupation. De här sakerna finns med i redan gällande riktlinjer. Men det är klart att partikongressen önskade en skärpning, i varje fall beträffande tillämpningen. Det här är det aktuella läget i denna fråga. Vad jag har velat framhålla som viktigast här är att det förefaller som om denna industri går en ganska dyster framtid till mötes till följd av den glädjande utveckling som vi kan notera. Det handlar då om att olika länder runt om i världen skär ned sina försvarsanslag. Och det kan gälla länder där militära lösningar på konflikter förefaller mindre sannolika än de var för några år sedan. Detta skall vi vara glada över. Tyvärr innebär det här även en oro inför framtiden för många svenska hushåll. Men den saken skall vi naturligtvis ta tag i, och vi skall även vara generösa. Krigsmaterielexportutredningen hänvisar till att det finns skäl att ta i litet extra när det gäller arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska insatser för att lösa dessa problem. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag sade i mitt anförande att vi i vänsterpartiet hade fyra goda skäl att anföra för en avveckling av den svenska vapenexporten. Sture Ericson talade i sitt anförande mycket om arbetsmarknadsskäl. Han sade att det rör sig om en krisbransch. Vi säger i den reservation som vi har framställt tillsammans med miljöpartiet att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en femårig avvecklingsplan för den svenska vapenexporten. Det är alltså inte fråga om att från den ena dagen till den andra övergå till civil produktion. Jag upprepar vad jag tidigare sagt om just detta med arbetsmarknadsskäl. En ort som är beroende av en industri, en vara eller en marknad är oerhört sårbar. Men en övergång till ökad civil produktion skulle minska sårbarheten och trygga jobben på de orter som i dag är särskilt beroende av vapenexporten. Så till en annan sak som har med det socialdemokratiska partiet att göra. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, ungdomsförbundet SSU och broderskapsrörelsen har ju nästan samma syn som vi i vänsterpartiet på vapenexporten. Den socialdemokratiska kongressens beslut innebär också, såvitt jag förstår, en skärpning av reglerna för vapenexport. Det tycker jag är positivt. Därför tror jag att vi kommer att kunna se på 90-talet som avspänningens och nedrustningens årtionde. Jag tycker, som sagt, att detta är oerhört positivt. Det är bara att hoppas att kongressens beslut inte förblir enbart kongressbeslut utan att det också blir praktisk politik.

Fru talman! Först vill jag säga till Sture Ericson att det inte alls är så, att vi har ställt oss utanför utrikesnämnden eller den rådgivande nämnden. I stället är det helt enkelt så, att vi inte får vara med -- varken miljöpartiet eller vänsterpartiet får alltså vara med, trots att vi har sagt att vi vill det. Vi har framfört detta önskemål, och vid en rad tillfällen har vi dessutom krävt att få vara med. Men det går ändå inte. Vi skall hålla oss till sanningen, och vad som då gäller är alltså att vi inte har ställt oss utanför här. Ja, visst handlar det om en krympande marknad, tack och lov! Avspänningen i världen kommer att leda till nedskärningar i ländernas försvarsbudgetar. Människor kommer att kräva att resurser satsas på helt andra saker. Det gäller t.ex. vår tids verkliga hotbild -- miljöförstöring och sammanbrott beträffande ekologiska system. Att svensk vapenindustri står inför stora bekymmer när konkurrensen på den inre marknaden hårdnar är också helt klart. Det är bara att inse att nedskärningar måste till inom den svenska krigsmaterielindustrin. Sedan är det orimligt att staten av sysselsättningsskäl skall hålla en vapenindustri i gång genom olika stödåtgärder. Däremot har vi sagt att man naturligtvis måste ta ansvar för orter, företag och anställda som drabbas av nedläggningar. En omställning till civil produktion måste ske så smärtfritt som möjligt. Vi har i andra motioner framställt en rad förslag om vapenindustins framtid och, som jag tidigare nämnde, vi har yrkat på medel för en kunskapsbank för försvarsindustrins omställning. Detta är något som vi faktiskt har väntat och även sett fram emot. Internationaliseringen ökar och kontrollen försvåras. När Sture Ericson säger att värdet av vår export har minskat betydligt, kan man misstänka att en del av det som Sverige medverkar i faktiskt inte syns. Utlandsengagemanget har ökat. Svenska företag som tillverkar militärutrustning och teknologi -- Kockums och Ericsson är bra exempel -- har under en längre tid etablerat sig i Australien och Sydostasien. Ofta bildar man nya bolag och dotterbolag tillsammans inhemska företag. Svensk kontroll av och insyn i svensk deltagande i den här typen av vapenhandel är nästan omöjlig.

Fru talman! Jag vänder mig till att börja med till Jan-Olof Ragnarsson. Att ni helt vill avveckla vapenexporten under en 5-årsperiod bygger naturligtvis på att ni har en annan syn på svensk säkerhetspolitik. Det har ni alltid haft. Det betyder att ni inte tycker att det finns något skäl att ha den gardering som en inhemsk kringsmaterieltillverkning innebär för ett neutralt land. En konsekvens av den politik som vänsterpartiet och miljöpartiet förespråkar i detta avseende är att man blir mer beroende av import. Alla vet var vi måste köpa. Vi måste köpa av ett litet fåtal högteknologiska länder. Det innebär en förändring av beroendeförhållandena som vi helst vill undvika. Inger Schörling, miljöpartiet och vänsterpartiet kör sin egen linje i de här frågorna. Det var det jag menade med att ni har ställt er utanför. Ni kommer självfallet med i både utrikesnämnd och rådgivande nämnd när ni blir tillräckligt stora. Det är bara vanliga proportionalitetsnycklar som tillämpas av riksdagen. När det gäller att ställa sig utanför har miljöpartiet gått ytterligare ett steg och ställt sig utanför den sittande försvarskommittén. Vänsterpartiet är fortfarande kvar, så länge kommitten arbetar. Att ni ställt er utanför försvarskommitten är ett tecken på att det förmodligen blev litet för jobbigt att behöva precisera sig och ta ställning i det många frågor som en försvarskommitté måste ta ställning i. Miljöpartiet har på det sättet också ställt sig vid sidan av den konkreta säkerhetspolitiska debatten. Sedan säger Inger Schörling att måste skära ned kringsmaterielindustrin. Det jag försökte illustrera med mitt första inlägg var att det kanske inte behövs; det sköter marknaden om just nu. Det vi däremot måste göra är att se till att de människor som drabbas -- det rör sig om tusentals hushåll i vårt land under det närmaste åren -- får samhällets stöd på olika sätt med litet extra doser av aktiv regionalpolitik och litet extra insatser av arbetsmarknadspolitik. Den glädje som vi andra kan känna över att freden har säkrats skall inte drabba just de hushållen som svåra personliga problem, utan där bör samhället vara generöst.
Fru talman! Nej, Sture Ericson, det var inte alls jobbigt att ställning. Sture Ericson vet mycket väl att vi har tagit ställning. Vi har klart och tydligt tagit ställning till säkerhetspolitiken. Vi har en helt annan uppfattning än de sk. stora partierna har. Vi vill ha en helt annan debatt. Om ingen vill lyssna på de argument som framförs i utredningen och ingen har minsta ambition att ta till sig andra argument, kommer man till en punkt när man kanske tycker att det finns andra saker som är vettigare att göra. Man tycker att det är bortkastad tid. Då tar man konsekvenserna av det.
Fru talman! Jag har haft tillfälle att följa miljöpartiets insatser i försvarskommittén under de månader som de satt med. Vi lyssnade mycket uppmärksamt, mycket länge dessutom, på synpunkter som framfördes. Vi förväntade oss naturligtvis att miljöpartiet, liksom andra partier, skulle precisera sig när de hade andra uppfattningar, sätta dem på papper och redovisa dem i offentlig debatt. Men det blev för jobbigt. Man lämnade kommittén helt sonika och sysslade med annat. Miljöpartiet har fortfarande enfrågekaraktären. Jag kan förstå att det är svårt för ett nytt parti att utforma en politik i alla frågor. Ni har inte prioriterat säkerhetspolitiken.
Fru talman! Man kan lyssna med stängda öron. Det kanske är det som har hänt den här gången. Man lyssnar, men man tar inte till sig argumenten. Man är inte beredd att diskutera dem och man vill inte ta emot de nya argument som ett nytt parti har. Att kalla oss för enfrågeparti visar bara att det inte hjälper hur många program eller hur långa promemorier vi skriver. En del ledamöter i andra partier, även i denna riksdag, orkar inte läsa dem eller ta dem till sig. Så måste jag tolka detta.

Fru talman! Sture Ericson säger att det blev för jobbigt för oss att sitta i försvarskommittén. Jag vet inte var han har fått det ifrån. Vi försökte verkligen att få till konkreta diskussioner. Vi utformade t.ex. en mycket konkret reservation i försvarskommittén om arméns organisation. Jag kunde inte märka att vi fick någon som helst respons på det, att socialdemokraterna ville diskutera detta. Vi föreslog att försvarskommittén skulle få ett år till på sig för att komma i ett ordentligt utredningsläge beträffande säkerhetspolitiken. Vi fick inget svar på vårt brev till regeringen och vi fick ingen respons i kommittén. Regeringen beslutade att hänskjuta JAS-projektet till kommittén. Vad gjorde kommittén? Man sade att man skulle ta upp detta i sitt slutbetänkande. Sedan kom det upp i riksdagen för beslut i juni. Det är en typiskt förhalningstaktik, medan över två miljarder per år rullar ut på detta föråldrade projekt. Vi krävde att man skulle tillsätta två konkurrerande säkerhetspolitiska utredningar. Vi fick inget svar på det heller, annat än att man inte ville göra det. Man ordnade ett säkerhetspolitiskt seminarium där kända ståndpunkter framfördes. Vi har verkligen försökt att inom kommittén sätta liv i detta arbete, men vi möttes endast av en vilja att krampaktigt hålla fast vid den föråldrade hotbilden om två stormaktsblock, som vi har haft i 40 år. Det handlar om en fruktansvärd oförmåga att se att omvärlden har ändrat sig. Jag är mycket spänd inför att se kommitténs slutbetänkande, för att se om det så småningom kommer till stånd något nytänkande. Det har kommit vissa signaler på DNs debattsida, åtminstone från ett parti, ett mindre parti. Hur står det till i det stora partiet? Börjar man vakna?
Innan jag lämnar ordet till Sture Ericson vill jag erinra om att vi diskuterar utrikesutskottets betänkande nummer 1, som gäller krigsmaterielexport.
Fru talman! Krigsmaterielexporten är intimt sammankopplad med säkerhetspolitiken och är en del av vår säkerhetspolitik. Jag finner det fullt rimligt att vi här för en liten diskussion om det oppositionella partiet, miljöpartiet, som har en egen linje. Den linjen är naturligtvis direkt kopplad till partiets agerande i övrigt i den säkerhetspolitiska debatten. Paul Ciszuk var ledamot av försvarskommittén under några månader. Men han tyckte sig inte få gehör. Majoriteten i försvarskommittén anslöt sig inte till hans uppfattningar och då drog han sig ur leken. De synpunkter som han framförde här är mer än ett halvår gamla. Paul Ciszuks förslag om att man skulle ta ytterligare ett år på sig för att titta noggrant på detta har i dag vunnit bifall från kommitténs majoritet. Kommittén kommer inte att lägga fram ett färdigt förslag i december i år utan det kommer att bli åtminstone ett års fördröjning innan vi får ett beslut. Det finns flera orsaker till det: Beslutsunderlaget är dåligt. Den säkerhetspolitiska utvecklingen motiverar det. I övrigt är det en självklarhet att vi inte tar ställning i JAS-frågan förrän vi har ett fullödigt beslutsunderlag. Jag tycker bara att miljöpartiet inte har lyckats hantera sitt nya medlemskap i försvarskommittén. Det var ju första gången miljöpartiet fick vara med i ett allvarligt sammanhang som gällde vår säkerhetspolitik. Men det klarade man inte av. Det blev för jobbigt och man ville syssla med andra frågor.

Fru talman! Jag tar mig orådet före att förlänga den här debatten med ett par minuter. Jag gör det eftersom jag inte kan förneka den enorma besvikelse jag kände när jag lyssnade till Jan-Olof Ragnarsson och Inger Schörling. Om man inte vet varför vi har en materielindustri i Sverige, kan man alldeles uppenbart föra den diskussionen utifrån de utgångspunkter ni gjorde. Det är helt enkelt av det skälet att den svenska neutralitetspolitiken vilar på ett fåtal steg. Ett av de betydelsefulla steg som den svenska neutralitetspolitiken vilar på är den inhemska materielindustrin. Om man inte vet eller förstår det kan man ju tycka att det är en tillverkning som vilken halmhattstillverkning som helst. Men det är det inte. Ni talar så lättsamt om nedläggning av materielindustrin. Men det handlar inte om att Bofors kanske lägger ned sin verksamhet, utan det handlar om att stänga Karlskoga. Där finns en offentlig sektor, men den har svårigheter och är inte självgenererande utan får de här bekymren. Jag är glad att Sture Ericson, om än med filttofflorna på, faktiskt nämnde detta. Härom är vi överens. Eftersom det nu kom på tal, vill jag nämna att jag blev litet bekymrad över hur den socialdemokratiska partikongressen hanterade försvarsfrågorna över huvud taget och speciellt frågan om materielexporten. Där gav man partistyrelsen i uppdrag att verka för en ytterligare restriktiv inställning. Det var väl ändå ett alldeles onödigt beslut. När materielindustrin dör i tvinsot på grund av att vi inte kommer till skott i försvarskommittén och lämnar de beställningar som svenskt försvar behöver, behöver vi inte ha några kongresspekpinnar om att vara restriktiva. Det löser sig självt, Sture Ericson. Jag tycker att det blir litet onödigt patetiskt när man åberopar att kongressen varit rådig. Det är nog en överdrift om kongressen i allmänhet, men på denna punkt var det en rådighet utan någon som helst mening. Sedan kan jag naturligtvis inte heller riktigt frita mig från det resonemang som förstärktes av Paul Ciszuk, som menar att två parallella säkerhetspolitiska kommittéer ändå skulle vara bra. Jag säger som Sture Ericson: Det vore väl idé att pröva sin förmåga på den kommitté som har varit. Den kanske inte är med så länge till. Men det hade varit idé att vara verksam där. Man hade inte så eget koncept att detta inte rymts där. Men det var nog andra skäl som styrde, och Sture Ericson har berört dem. Jag tror att han har funnit poängen.
Fru talman! En sakupplysning till Sture Ericson: Jag satt med exakt ett år i försvarskommittén. Det var inte fråga om ett par månader. Jag tackar naturligtvis för det glädjande beskedet att en del av våra förslag nu börjar vinna gehör. Till Arne Andersson i Ljung måste jag säga att det förvånar mig att inte moderaterna förstår finessen med att ha två konkurrerande utredningar. Ni brukar ju förstå finessen med fri konkurrens och marknadsanpassning annars. Såvitt jag förstår kommer vi gärna med i ett seriöst försvarsutredande, men inte i en kommitté där man bara sitter och skall jämka samman partiers ståndpunkter.

Fru talman! Arne Andersson i Ljung säger att han blir bekymrad när han hör mig och Inger Schörling från miljöpartiet tala om en avveckling av den svenska vapenexporten. Men i inledningen sade jag att det finns fyra skäl till detta: ett var neutralitetsskälet. I dag går den svenska vapenexporten i huvudsak till u-länder och NATO länder. Den svenska vapenindustrin blir på det sättet mer indraget i västvärldens militärindustriella komplex och vi blir då också beroende av andra länder. Det kanske strider mot den svenska neutralitetspolitiken. När det gäller arbetsmarknadskäl har vi sagt, och det sade jag också till Sture Ericson, att det ju inte är en avveckling från den ena månaden till den andra utan handlar om en 5-årsplan. Det är helt klart att det blir problem i Karlskoga. Det förstår jag också. Vi tror att 5-årsplanen skall vara tillräcklig för en övergång till civilproduktion så att man kan rädda och bevara sysselsättningen i

Fru talman! Till Arne Andersson i Ljung skulle jag vilja säga att neutralitetspolitiken som han värnar så mycket om -- och det tycker jag är bra -- verkligen är i farozonen med de vapenskandaler, vapenaffärer och vapenbykar som vi inte har tvättat än. Där kan man tala om att förtroendet för den svenska neutralitetspolitiken är i farozonen. Det ligger alltid i kölvattnet på vapenexport. Jag har tidigare redogjort för hur svårt det är att kontrollera. Arne Andersson håller också fast vid de gamla tankegångarna trots att både Jan-Olof Ragnarsson och jag har pratat om civil produktion. Det är ju civil produktion som skall ersätta produktion av krigsmateriel. Vi har också talat om i motioner hur det kan se ut, och vi har begärt medel för att göra en kunskapsbank så att vi inte står handfallna den dag vi måste lägga om till civil produktion. Detta har vi förutsett.
Fru talman! Till Jan-Olof Ragnarsson vill jag säga att vi inte har vår krigsmaterielindustri av sysselsättningsskäl. Vi har den försvarsindustri vi har därför att det är bra för ett neutralt lands säkerhetspolitik att ha en viss egen produktion på det här området. Det ökar våra möjligheter att upprätthålla den utrikes och säkerhetspolitik som vi vill föra. Slutligen vänder jag mig till Paul Ciszuk. Han vill inte sitta med i en försvarskommittté för att jämka samman partiståndpunkter. Men det är ju just detta det handlar om! Miljöpartiet har inte förstått vad säkerhetspolitik handlar om. Säkerhetspolitik är en fråga om att jämka samman och försöka uppnå bredast möjliga nationella samling bakom vår säkerhetspolitik. Hela den process som en försvarkommitté innebär handlar ju om vår yttre trygghet. Att ha suttit i en försvarkommitté ett år helt utan att begripa det är ganska betänkligt.

Fru talman! Bara ytterligare två ord till Inger Schörling och i någon mån till Jan-Olof Ragnarsson. En övergång till civil produktion förutsätter vissa grundläggande saker. En av dem är att riskvilligt kapital är berett att arbeta i Sverige. Nu är situationen sådan att det kapital som finns dras utomlands och etableras i marknader utanför landets gränser. Det hamnar då inte i Karlskoga och i de krisorter som vi själva är med och skapar. Hur har ni i era partier skapat förutsättningar för svensk kapital att etableras hemma? Icke ett strå till stacken! Ni har icke varit positiva till Europa, där vi får del av en stor marknad. Vi är en förlorande part med den politik som ni bedriver -- om man nu skall skylla miljöpartiet för att över huvud taget driva ekonomiskt politik. Men vänsterpartiet gör det, och får faktiskt vara med och ta ansvar för det.

Fru talman! Låt mig helt kort säga följande till Europa. Vi är positivt inställda till Europa, men kritiskt inställda till EG. Det är alltså inte sant det Arne Andersson säger. Samtidigt som vi alltså är positiva i vår syn på Europa är vi oerhört kritiska till den EG-anpassning som pågår dag för dag i Sverige. Vi är också positiva i vår syn på tredje världen.
Fru talman! Mina kommentarer är ungefär desamma som Jan-Olof Ragnarssons. Arne Andersson i Ljung har inte förstått att Europa inte bara består av EG. Vi förde en omfattande debatt om det för någon vecka sedan. Om man inte tror på Sverige och inte tror att någon vill investera i Sverige, då tror man väl inte heller att vi över huvud taget behöver en försvarsmakt. Vi tror att det finns de som är villiga att investera kapital i civil produktion. Industrin vet mycket väl att krigsmateriel inte har någon framtid. Andra hot som vi har talat om, miljöhot och ekologiska hot, står i förgrunden.

Fru talman! I detta utrikesutskottets betänkande 2 behandlas frågor som naturligtvis hör till mänsklighetens verkliga ödesfrågor. Ingenting annat är nog så avgörande för vår framtid som våra möjligheter att bemästra de internationella miljöproblemen. De är naturligtvis av olika slag. I vår egen del av världen kan vi se överflödets miljöproblem, dvs. miljöproblem som hänger samman med vår höga konsumtionsnivå. I andra delar av världen ser vi fattigdomens miljöproblem, dvs. de miljöproblem som beror på att utarmade människor tvingas överutnyttja naturresurserna. Våra egna miljöproblem, i den rika delen av världen, har vi ekonomi och teknologi för att bemästra. Här är det den politiska viljan som krävs men som i alltför stor utsträckning saknas. I de fattiga länderna är situationen annorlunda. De befinner sig ofta i en ond cirkel, där fattigdomen leder till naturförstörelse. Denna leder i sin tur till en ytterligare fördjupad fattigdom. I förlängningen av den utvecklingen undergrävs själva förutsättningarna för mänsklig existens i stora områden. Vi ser hur öknarna breder ut sig, vi ser skogsskövlingen i bergstrakter som leder till ständigt växande jordförstörelse, och vi ser hur regnskogarna inom några årtionden hotar att helt försvinna från jordens yta. Det är viktigt att vi i de ekonomiskt lyckligare lottade länderna tar ansvar också för tredje världens miljöproblem. Det handlar verkligen om att säkerställa grunden för mänsklig existens. Centern har därför föreslagit att Sverige skall ta initiativ till en global miljöfond där alla länder bidrar i förhållande till sin bruttonationalinkomst. Insatser skall göras där behoven är störst. Vi räknar med att det i första hand rör sig om insatser för att säkra naturens överlevnadsmöjligheter och därmed människornas i tredje världen överlevnadsmöjligheter. I Europa har vi också miljöproblem som är förknippade med fattigdom. Framför allt gäller det i Central och Östeuropa. Även här behövs speciella och solidariska insatser, inte minst på luftvårdens område. Luftföroreningar respekterar som bekant inga nationsgränser. Därför har vi föreslagit en särskild europeisk luftvårdsfond med i princip samma uppläggning. Alla länder skall bidra efter ekonomiska förutsättningar, och insatserna görs behoven är störst. I det fallet kan man tala om ett rent egenintresse. Vi vet ju att en stor del av av våra egna försurningsproblem kommer från länder som själva har små möjligheter att på egen hand bemästra sina luftföroreningsproblem inom överskådlig tid. Vill vi lösa våra egna försurningsproblem, måste vi alltså vara beredda att medverka till insatser i andra länder. Ett särskilt ödesdigert miljöproblem är hotet mot regnskogarna. Det är ödesdigert därför att en utplåning av regnskogarna innebär att en viktig bas för den biologiska mångfalden hotas. Existensmöjligheterna hotas för de människor som lever i områdena och hela kulturer kan försvinna. Dessutom har regnskogarna stor betydelse för hela jordens mat. En allt för stor skövling av regnskogarna i exempelvis Amazonas skulle kunna få konsekvenser för vindsystemet på den amerikanska kontintenten och därmed för golfströmmen. Indirekt skulle det också starkt påverka klimatet i vårt eget område. Detta är bara en illustration på hur intimt sammanvävda de globala miljösambanden är med varandra. Därför är det viktigt också ur vår egen synpunkt att göra biståndsinsatser för att rädda regnskogarna. En av de metoder som kan användas för att göra det och för att få till stånd andra miljöinsatser är s.k. skuldbyten. Vi löser av en del av u-ländernas skuldbörda mot att de investerar i miljöinsatser i sina resp. länder. Detta är några av de frågor som centern har aktualiserat och som behandlas i betänkandet. Dess värre har vi tvingats reservera oss på en rad punkter. Jag skall inte nu yrka bifall till alla reservationer för att inte i onödan belasta kammarens arbete. Vi står självfallet bakom allt det som sägs i de reservationer som vi har undertecknat. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1. Beträffande den reservationen kommer vi i sinom tid att begära votering, när nu den kan tänkas infalla.

Fru talman! Miljöproblemen är i hög grad gemensamma och världsomspännande. Det gäller hoten mot ozonskiktet, drivhuseffekten, försurningen och förgiftningen av världshaven. Vi vet att nationella insatser inte är tillräckliga för att lösa de globala miljöproblemen. De måste lösas genom internationellt samarbete. Miljöpartiet de gröna har skrivit en omfattande motion med ett tjugofemtal yrkanden. Några av dessa finns med i detta betänkande om internationella miljöfrågor. När det gäller miljölagstiftningen har Sverige undertecknat en rad konventioner som vi tycker skall omsättas i svensk lagstiftning. Utskottet hänvisar i sin skrivning till att miljöskyddskommittén har fått i uppdrag att se över bl.a. det här. Jag vill gärna vara optimistisk och hoppas på att så kommer man att göra också. I yrkande 13 i vår motion U637 om miljölagstiftning säger vi att de strängaste miljökraven i något nordiskt land skall vara riktlinje för andra nordiska länder. Utskottet hänvisar också i det fallet till miljöskyddskommittén, och det trots att utredningen inte alls har med detta i sina direktiv. Vad jag förstår har den heller inga planer på att ta upp de här frågorna. Så vi tycker faktiskt inte att motiveringen för utskottets avslagsyrkande är godtagbar. Vår motivering är att miljöskyddsarbetet måste skärpas med hänsyn till den mycket omfattande miljöförstöring som vi dess värre har i Norden. För närvarande finns det en tendens, bl.a. inom Nordiska rådet, att i stället tillämpa en minimiprincip, dvs. att det lägsta förekommande miljökravet är det som blir normgivande i det nordiska miljöarbetet. En sådan princip motverkar ju eller rent av förhindrar allt aktivt miljöskyddsarbete. Därför anser vi att den måste med kraft förkastas. Fru talman! Jag måste yrka bifall till yrkande 13 i motion U637. Frågan om global miljöfond tas upp i reservation 1, som innehåller två moment. Det är dels kravet på en internationell miljöfond, dels krav på internationella miljöavgifter som vi har föreslagit i vår motion, yrkande 15. Dess värre saknas i reservationen text som motiverar införande av internationella miljöavgifter.

Jag vill också yrka bifall till reservation 1. Mom. 5 tar upp den internationella miljödomstolen. Utskottets motivering för att avslå vår motion, som går ut på att regeringen skall arbeta för att en internationell miljödomstol inrättas, mynnar ut i att man bör förvänta sig att fördragsslutande stater respekterar sina förpliktelser och att en internationell miljödomstol därför inte behövs. Det tycker jag är att betrakta som ett avstyrkande och inte som ett svar på motionen, som det står i betänkandet. Vi anser att en internationell miljödomstol bör inrättas och att regeringen skall aktivt verka för den saken. Ett visst förberedelsearbete med sådan inriktning har redan gjorts av en grupp miljöintresserade jurister som har sitt säte i London. Det bör kunna vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Skälet till att inrätta en internationell miljödomstol är naturligtvis att de miljökonventioner som finns ofta inte efterlevs. Jag vill yrka bifall till vår motion U637, yrkande 1. Där har utskottet gjort en positiv skrivning vad gäller vårt krav på att FN skall verka för att en konvention upprättas om fri information rörande uppgifter om miljön, dvs. det skall vara lätt att få uppgifter om miljöns tillstånd i andra länder. Utskottet utgår ifrån att regeringen skall driva den frågan. Ja, vi får verkligen hoppas att det blir så. När det gäller vårt krav att FN skall verka för att etablerade miljöorganisationer får observatörsstatus i de internationella konventionernas kommissioner utmynnar utskottets skrivning i ingenting, egentligen. Efter att ha konstaterat att det är ett ganska vettigt krav och att vissa tendenser finns internationellt i den riktning som vi föreslår, anser utskottet rätt och slätt att det är bra så. Men det räcker inte. Regeringen skall naturligtvis aktivt arbeta för att de etablerade miljöorganisationerna verkligen får observatörsstatus. Det är detta vi är ute efter. Fru talman! Jag måste därför yrka bifall till vår motion U637, yrkande 4. Så den marina miljön, mom. 14 i betänkandet. Vi har i vår partimotion krävt att Sverige skall arbeta för en världsomfattande konvention till skydd för världshaven. Utskottet instämmer inledningsvis i det, men när man kommer till slutklämmen anser man att den havsrättskommission som kom till 1982 skulle räcka. Sverige har skrivit på den men inte ratificerat den. Något uttalande om att regeringen skall verka för en världsomfattande havsmiljökonvention gör inte utskottet. Vi anser att det är väldigt angeläget att få till stånd en konvention som skyddar världshaven ur miljösynpunkt, och konventionen bör vara global till sin karaktär. Jag kan tyvärr inte anser att det svar som utskottet har gett här är godtagbart. Jag yrkar därför bifall till yrkande 5 i motion U637. Så kommer vi till Antarktis. Vi anser med bestämdhet att Sverige skall verka för att Antarktis blir en s.k. världspark, med hänsyn till natur och miljö. Vi anser inte att mineralkonventionen, som ju i grunden är en exploateringsinriktad konvention, kan ersätta kraven på att naturskydda Så länge som mineralkonventionen inte har ratificerats av tillräckligt många länder kan det naturligtvis hejda ytterligare exploatering av Antarktis. Av taktiska skäl kan det vara motiverat att hålla kvar vid den tills vidare, och det är vad utskottet anför i sin skrivning. Utskottet säger också att Sveriges avsikt inte är att ratificera mineralkonventionen. Det bör i så fall innebära bifall till yrkande 7 i vår motion U637. Däremot är inte utskottets skrivning godtagbar när det gäller vårt krav på att regeringen skall verka för en skyddskonvention för Antarktis som världspark. Utskottet borde faktiskt kräva att regeringen skall arbeta för det målet. Då räcker det inte att konstatera, som det står i skrivningen, att det i och för sig vore naturligt. Slutligen har vi i vår partimotion krävt att Sverige skall verka för att en konvention upprättas också för Arktis. Utskottet instämmer i stort sett i vår beskrivning både vad gäller behovet av en sådan konvention och för övrigt. Ändå nöjer sig utskottet med att konstatera att ett visst samarbete i miljöfrågor förekommer mellan länder runt Arktis. Det är naturligtvis inte alls tillfredsställande, utan utskottet borde kräva att regeringen skall verka för att en internationell konvention till miljö och naturskydd för Arktis skall upprättas. Jag vill därför yrka bifall till yrkande 8 i motion U637. Dessutom vill jag yrka bifall till de reservationer som vi har stött och står bakom, nämligen reservationerna 2, 5 och 6.

Fru talman! En viktig, en nödvändig dimension av vår miljöpolitik är naturligtvis den internationella. Vi lever inte i någon isolerad del av världen, vilket man ibland skulle kunna tro när man lyssnar till den svenska miljödebatten. I detta betänkande behandlas delar av en folkpartimotion, 1989/90:U657. Motionen behandlas välvilligt men till intet förpliktande. Många av de förslag vi för fram har tidigare behandlats av utrikesutskottet, men just ingenting har hänt i de frågor som vi här lyfter fram. Det som är angeläget är att vi nu går över från en passiv inriktning på detta område till en aktiv. Det är frestande att här citera på ett sätt som man inte skall citera. Det står i ett citat från förra året i betänkandet att utskottet utgår från att regeringen aktivt kommer att följa utvecklingen på detta område. Sedan säger utskottet som sin kommentar i år: Sedan utskottet senast behandlade frågan har ingenting skett som föranleder en ändring av utskottets bedömning. Tillägget ''som föranleder en ändring av utskottets bedömning'' är väldigt dåligt underbyggt, och det gäller alla tre delar av vår motion som här behandlas. Den del av motionen som inte anses besvarad handlar om skuldbyte, den i debatten nu allmänt accepterade metoden att skuld skall kunna bytas mot miljösatsningar. Om vi använder bilden av en skuld, skulle vi kunna säga att priset för vår materiella standard i i-länderna är en skuld i form av miljöförstöring. Den skulden, miljöskulden, måste vi nu börja betala av, och det med hög ränta. Just ordparallellen skuldbyte--miljöskuld skulle här kunna tjäna som en bra modell för oss. Det vi föreslår i motionen är att man skall arbeta aktivt med exportkreditnämnden, och självfallet skall det ske inom ramen för Parisklubbens arbete. Det får inte vara så att den internationella byråkratin hindrar oss från att göra de insatser som vi anser vara nödvändiga. Som framgår av reservation nr 2 till utskottets betänkande står vi fast vid vårt krav på aktivare insatser. Jag skall av praktiska skäl avstå från att yrka bifall till den reservationen. Vi står också bakom reservationerna 1 och 5 till betänkandet. Två delar av vår motion har blivit vänligt behandlade av utskottet. Det är dels frågan om den icke konventionsbundna folkrätten, den som ger nationer möjlighet att agera på basis av grundläggande internationella sedvanor och principer. På det området har det heller inte hänt just någonting sedan föregående utskottsbehandling, även om utskottet har den förhoppningen. Så länge det inte händer någonting aktivt, måste vi hävda denna princip som folkrättslig sedvana. Det är först genom att aktivt utöva den icke konventionsbundna folkrätten som man stärker den. Den tredje frågan handlar om miljöbistånd. Utskottet diskuterar i huvudsak den form av insatser vid miljökatastrofer som avser i-länder. I vår motion har vi tagit upp frågan om utvecklingsländerna. I samarbetet i världen skall vi naturligtvis ställa upp med insatser för utvecklingsländerna på de områden där vi är särskilt bra internationellt sett. Det torde vi vara just när det gäller snabba insatser vid miljökatastrofer. Dessutom borde vi, som framhålls i motionen, ställa upp med utveckling av marina vetenskaper, miljöåtgärder vid kustutvecklingsprojekt och stimulans när det gäller att förhandla fram regionala konventioner till skydd för kusthaven. Vi har i Sverige på detta område ett internationellt respekterat kunnande, som vi borde ställa upp med som en del av den svenska u-hjälpen. Det tror jag är ganska okontroversiellt, och jag tycker att det hade varit bra om utskottet hade ansett den punkten i vår motion besvarad med ett konstaterande av den typ jag just har redovisat.

Fru talman! Detta betänkande behandlar motioner från allmänna motionstiden. Till betänkandet har fogats sex reservationer. Bakom majoritetstexten står socialdemokraterna och moderaterna. Jag vill först poängtera att utskottet konstaterar att det föreligger en bred politisk enighet om behovet av fortsatta aktiva svenska insatser för att skydda miljön och för att skapa en globalt hållbar utveckling. Den svenska regeringen är och har under lång tid varit mycket aktiv internationellt i syfte att väcka och ena världssamfundet inför de miljöhot som nu blir alltmer överhängande. De motioner som utskottet har behandlat i samband med det här betänkandet tar upp frågor som man redan arbetar med i en rad internationella fora. De här frågorna har också ganska nyligen behandlats i betänkanden från både utrikesutskottet och jordbruksutskottet. Det gäller t.ex. internationella åtgärder mot försurning och klimatförändring, det gäller den marina miljön och det gäller finansiering av miljövårdande insatser i enskilda länder, t.ex. i form av skuldbyten, som folkpartiets representant alldeles nyss tog upp. Jag tänker därför inte uppehålla mig vid de förslagen, utan jag tänker i stället koncentrera mig på två frågor, nämligen dels kravet på en internationell miljöfond, dels skyddet av regnskogarna. Möjligheten att inrätta en särskild miljöfond, där iländerna bistår u-länderna för att finansiera globala miljöinsatser, kommer bl.a. att diskuteras på miljökonferensen i Brasilien 1992. Dessutom förekommer den här diskussionen i andra internationella fora, och det är inom UNEP, UNDP och Världsbanken. Jag syftar på det som kallas Global Environment Facility. Där fortskrider planerna på att inrätta en miljöfacilitet för att åtgärda miljöförstörelse och för att förebygga miljöskador i u-länderna. I slutet av november skall medlemsländerna ta upp förhandlingar om påfyllnader, dvs. bidrag till faciliteten. Det handlar om tre års inbetalningar till en sammanlagd summa av 7 miljarder svenska kronor. Faciliteten beräknas sedan komma i gång vid halvårsskiftet 1991. Men det finns problem. USA vill inte bidra med sin andel, och dessutom ställer Japan mycket hårda villkor. Frågan drivs å andra sidan mycket hårt av Tyskland och Frankrike, och den här miljöfonden kommer troligen inte att spricka, även om USA inte finns med. Vid Parismötet i mars i år identifierade man de fyra huvudområden som miljöfonden skall arbeta med. Dessa är klimatförändringar, biologisk mångfald, nedsmutsning av haven och förtunning av ozonskiktet. Fonden bygger på en trepartssamverkan mellan UNDP, UNEP och Världsbanken, och man utgår från varje organisations erfarenheter och kunnande inom sitt verksamhetsfält. Fonden skall finansiera investeringar, tekniskt bistånd och institutionell utveckling. Det handlar om projekt som t.ex. att effektivisera kolkraftverk för att minska nedsmutsning och luftföroreningar. Man diskuterar vidare att finansiera sådana projekt som är ekologiskt försvarbara, och man ser inte i första hand till projekt ur strikt ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. Denna fond skall bygga på additionalitet, dvs. den skall medverka i insatser som kompletterar det redan existerande biståndsflödet. Den skall också medverka i miljöinsatser som inte ses ur ett snävt nationellt perspektiv utan i ett globalt perspektiv, och den skall stödja sådana insatser som inte annars kan utföras. Sverige har deltagit i de möten som har hållits och intar en mycket aktiv hållning för att realisera denna miljöfacilitet. Vid det möte som UNEP höll i juni i år i London om en global ozonfond inrättades en särskild fond för u-länderna som innebär att man skall fasa ut ozonförtunningen till år 2008. Jag nämner de här två exemplen för att belysa att det pågår aktivitet för att skapa den miljöfond som efterlyses i reservationen som undertecknats av centern, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet. Jag menar att reservanterna slår in öppna dörrar. Utskottsmajoriteten hänvisar också till jordbruksutskottets betänkande 1989/90:JoU5, där det sägs: ''Utskottet utgår från att regeringen och dess förhandlare driver frågan vidare. Något särskilt riksdagsuttalande med anledning av - - motionen synes således icke påkallat.'' Det var alltså fråga om en centermotion. Jag anser att det finns ett starkt stöd för jordbruksutskottets uttalande under riksmötet 1989/90. Det visar bl.a. arbetet på att skapa den miljöfacilitet som jag tidigare har uppehållit mig vid. Så till den andra frågan i betänkandet som jag tänkte ta upp, nämligen regnskogarna. Utskottet delar den oro för de tropiska regnskogarna som har framförts här av bl.a. Pär Granstedt. Vi har tidigare uttalat att det behövs kraftfulla åtgärder på internationell nivå. Utskottet menar att skyddet av regnskogarna måste ha högsta prioritet. Det är möjligt att en konvention skulle kunna vara ett sätt att skydda regnskogen. Men vi är väl medvetna om att för att en sådan konvention skall bli effektiv måste den antas av ett mycket stort antal stater, och framför allt måste den antas av de stater som själva har tropisk regnskog inom sina territorier. Dessa länder måste engagera sig konstruktivt i frågan. Tyvärr har vi ännu inte sett det engagemanget. Det är alldeles uppenbart så, att rovdriften av tropisk regnskog och de stora virkesuttagen får obotliga konsekvenser för både miljö och människor. De stora avverkningarna leder till erosion, och många gånger tunnas det näringsfattiga jordlagret ut, och det lakas ut genom läckage. Jorden flyter bort och ner i vattendrag som blir gyttjiga, vilket leder till att betingelser för fisk och växtlighet förändras. Återplantering av skog blir omöjlig, eftersom jorden spolats bort. I Sarawak på norra Borneo har fiskbeståndet i floderna minskat till en tiondel av vad som fanns för tio år sedan. Viltet i skogarna har minskat, hjort och vildsvin ger sig i väg, och den inhemska befolkningen har svårt att få tillräckligt med mat. Som alltid är det barnen som drabbas hårdast, och barnen i den här provinsen lider i dag av proteinbrist. I avverkningarnas spår följer migration och omflyttningar. Skogsarbetarna följer avverkningarna från plats till plats, eller också söker man sig in till städerna när arbetet tagit slut. Man har blivit van vid en penningekonomi och tror att det går att få avlönade arbeten inne i städerna. Men det är fråga om outbildad arbetskraft, och ofta hamnar männiakoen i arbetslöshet och slum. Det gamla sociala mönstret bryts upp. I avverkningarnas spår följer sociala problem och därmed också social misär. Virkesavverkningar är dessutom ett riskfyllt arbete. Ett hårt arbetstempo och just ingen skyddsutrustning gör att olycksfallsstatistiken är mycket hög. Den hänsynslösa avverkningen av tropisk regnskog för alltså inte enbart med sig ekologiska konsekvenser som är förödande, utan även sociala och antropologiska konsekvenser som också är förödande. Det är inte bara ekosystem utan även sociala mönster som förstörs. Målet måste naturligtvis vara ett hållbart skogsbruk och en hållbar skogsskötsel som tar hänsyn till återväxt. Indonesien och Malaysia har man nu lagstiftat mot en sådan export. Det är enbart sågat timmer som får exporteras. Förädlingen inom landet måste utvecklas vidare, och uppbyggnad av industrier som producerar färdiga produkter måste stimuleras. Från svensk sida kan vi i vårt bistånd stimulera till just en sådan utveckling. Vi kan vidare genom forskningsinsatser, t.ex. genom Sarecs arbete, stödja och utveckla skogsforskning som leder fram till ett hållbart skogsbruk. Vi kan både genom bilaterala och multilaterala insatser stödja skyddet av den tropiska regnskogen. Fru talman! När det gäller Inger Schörlings kommentarer till betänkandet vill jag hänvisa till de skrivningar som finns i utskottets betänkande. Frågan om bl.a. en miljödomstol är klart och tydligt besvarad. Inger Schörling hävdade ju någonting annat i sitt anförande. På samma sätt tas havsmiljökonventionen upp, och det finns mycket tydliga skrivningar i betänkandet. Sören Norrby tog upp skuldbytena och gav som exempel hur man kan byta en skuld mot ett inköp av ett naturvårdsområde. Det är alldeles riktigt. Visst kan man göra det. Men man måste se den här metoden för vad den är. Den kan utnyttjas och användas på ett bra sätt i vissa fall. Jag har sett exempel på detta i Costa Rica där det fungerat alldeles utmärkt. Men det är ingen metod som man kan lösa de stora problemen med. Det tror jag säkert vi är överens om. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottet hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! I det betänkandet vi nu diskuterar står det, precis som Kristina Svensson sade, att regeringen är och under lång tid har varit mycket aktiv internationellt i syfte att väcka och ena världssamfundet inför de miljöhot som nu blir allt mer överhängande. Det största av miljöhoten är växthuseffekten. De klimatförändringar som framkallas av växthusgaserna är något av en ödesfråga för hela mänskligheten. Av växthusgaserna utgör koldioxiden drygt hälften. För att minska koldioxidutsläppen har olika åtgärdspaket presenterats i skilda internationella sammanhang. Inom EG-kommissionen har föreslagits både en frysning och en avgiftsbeläggning av dessa utsläpp. Här i Sveriges riksdag beslöts i juni 1988 att koldioxidutsläppen inte får öka. Genom det beslutet om ett koldioxidtak är Sverige ett föregångsland när det gäller att förhindra växthuseffekten. Nordiska rådets ministerråd beslutade i mars i år om en handlingsplan mot luftföroreningar. Vad gäller klimatpåverkande gaser har man där slagit fast bl.a. att de nordiska länderna skall arbeta för utplaning av koldioxidutsläppen så snart som möjligt för att därefter reducera dem efter år 2000. Koldioxidutsläppen svarar för det största relativa bidraget till växthuseffekten och intar därför en särställning. Utsläppen har ökat sedan mer än 100 år tillbaka och ökningen är särskilt kraftig efter andra världskrigets slut. I Sverige kulminerade dock koldioxidutsläppen under början av 1970-talet och de har sedan minskat med ca 35 %, trots att vägtrafiken samtidigt har ökat. Det är till stor del kärnkraften som har bidragit till denna gynnsamma utveckling. Oljan har kunnat ersättas med elkraft och en rad miljöskadliga utsläpp har minskat. Självfallet måste den politik som gjort denna utveckling möjlig få ligga till grund för de åtgärder som krävs för att Sverige skall kunna uppfylla egna och internationella åtaganden och förväntningar. Ett beslut om avveckling av kärnkraften, som den socialdemokratiska regeringen förordar, skulle omintetgöra dessa reduceringar, spräcka koldioxidtaket och öka, inte minska, utsläppen av miljöfarliga gaser. Vi har ett globalt ansvar. Vi måste värna också om den internationella miljön, och det är inte oansvarigt bara mot Sverige och svenskarna utan mot jordens alla folk att avveckla kärnkraften och därmed öka växthuseffektens verkningar. Vi måste också se till andra länders, och då inte minst Östeuropas och tredje världens, möjligheter och problem när det gäller energikällor. Den viktigaste klimatvårdande åtgärden i Sverie med internationella återverkningar är att behålla kärnkraften så länge den är säker eller till dess att miljömässigt bättre alternativ finns tillgängliga.

Fru talman! Av bara farten yrkade jag bifall till reservationerna 2, 5 och 6. Min avsikt var att säga att vi naturligtvis stöder dessa reservationer, och härmed tar jag tillbaka mitt yrkande om bifall.

Fru talman! Många av oss riksdagsledamöter har fått oss tillsänt en utomordentlig bok som heter Tillståndet i världen 90. Det är en svensk översättning av den internationellt kända miljörapporten State of the world. Det är bl.a. AB Fläkt som har bekostat översättningen och som också har skickat ut boken till riksdagsledamöterna. Rapporten visar klart att vi för att vi skall komma ifrån koldioxidutsläppen och växthusgaserna måste hushålla, effektivisera och gå in för förnybara energikällor. Man har räknat ut kostnaderna för att minska koldioxidutsläppen och funnit att effektivisering är ungefär sex gånger billigare än kärnkraft, och då tänker man alltså globalt. Jag skall inte förlänga debatten, för det är ju inte meningen att vi skall ha en kärnkraftsdebatt. Men jag rekommenderar alla riksdagsledamöter att läsa den här boken. Den ger oss oerhört intressanta möjligheter att tänka globalt när det gäller en miljöpolitik som också ger oss en välfärd i världen.
Fru talman! Att behålla kärnkraften i Sverige innebär inte att det som Birgitta Hambraeus säger inte är bra. Jag har läst boken och det finns mycket läsvärt i den. Vi moderater anser naturligtvis att man skall hushålla med energi. Energianvändningen ökar dag för dag. Vi menar att man inte skall bygga nya kärnkraftverk och vi vet att det finns bara ett minimalt utrymme för att bygga ut vattenkraften. Däremot vill vi inte ha kol och olja, som kommer att ersätta kärnkraften om den avvecklas i dag.

Herr talman! Tack, Sten Andersson, för det mycket utförliga svaret! Sten Andersson beskriver bl.a. konsekvenserna av Pinochets position som arméchef, relationerna mellan regeringen och armén samt militärdomstolarnas fortsatt starka ställning. Det är just detta som är anledningen till min interpellation. De demokratiska fri och rättigheterna har ännu inte fått genomslag i Chile. Journalister har fängslats eller på annat sätt utsatts för militärens trakasserier även efter maktskiftet. Ett exempel är Juan Pablo Cárdenas, som i slutet av september greps för sjunde gången. Han är chef för tidskriften Análisis i Santiago de Chile. När jag skrev min interpellation, satt Cárdenas fortfarande inspärrad i Capuchinofängelset i Chile. Varför nonchalerar svenska nyhetsmedia det som fortfarande måste fördömas i Chile? De visar inte ens intresse för brotten mot sina chilenska kolleger. Den information som jag har fått om militärens och domstolarnas övergrepp mot massmedia och de anställda journalisterna går genom helt andra kanaler. Enskilda människor och grupper i Sverige och andra länder fortsätter att visa solidaritet med kämpande människor i Chile. Därför är det för mig möjligt att vidarebefordra viss information även till riksdagen. Nu har jag fått en färsk och glädjande rapport om händelseutvecklingen som rör de chilenska journalisternas kamp. Militärdomstolens majoritet har tvingats frikänna Juan Pablo Cárdenas på Análisis. Han frisläpptes efter att ha varit inspärrad i elva dagar. Advokaten anser att domstolens utslag nu borde garantera journalisternas rätt att kritiskt granska myndighetsutövning, oavsett om det är en militär eller civil sådan. En annan uppgift hoppas jag att Sten Andersson kan bekräfta. Deputeradekammarens rätts och författningskommission har, enligt den information jag har fått, enhälligt antagit ett förslag som innebär att processerna om ''skymfandet av de väpnade styrkorna'' skall föras över till civil domstol. Om ett sådant steg fullföljs, måste detta spela en positiv roll för det trettiotal journalister som har anklagelser riktade mot sig från militären. En av dem som i så fall kan få en chans att också bli frisläppt är El Siglos chefredaktör Andres Lagos. Men trots maktskiftet och nya steg för att utveckla demokratin i Chile är livsvillkoren fortfarande mycket svåra. Undersökningar visar att 600 000 unga människor lever i det som kallas ''dödens punkt''. Det är ungdomar som varken arbetar eller studerar. Värst är det i Storsantiagos ''poblaciones'', där de unga frustrerade och desperata hamnar i alkoholism, drogmissbruk, prostitution och brottslighet. Det handlar om ungdomar som märkts av diktaturen och som slutat tro på de vuxnas förmåga att skapa bättre levnadsförhållanden. Sten Andersson! Det återstår så mycket att göra för Chiles folk. Och är det inte så att varje framsteg, litet som stort, kan påskyndas genom solidaritet och tydliga ställningstaganden också från regeringar och parlamentsledamöter i olika länder? Det var därför att jag tror på den vägen och den möjligheten som jag frågade om den svenska regeringen ämnade agera internationellt för att stödja de chilenska journalisternas kamp för yttrande och pressfrihet. Utan de solidaritetsyttringar och krav från olika länder och journalistförbund som sänts till Chile, hade Juan Pablo Cárdenas fortfarande suttit fängslad. Utan fortsatt stöd kommer de positiva förslag som sett dagens ljus i processernas Chile inte att fullföljas så snabbt som vi alla vill, eller hur?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesminister Sten Andersson för svaret, och jag vill särskilt säga att jag uppskattar det kompletterande svar som jag fick om minröjningen. Det betyder att utrikesministern och jag är ense i den frågan. Jag anser för min del att det självfallet är bäst om denna minröjning kan ske genom FN. Men läget är ju sådant, att det är oklart om och när FN kan komma in på arenan. Därför är det viktigt att utrikesministern har gjort det här tillägget om att Sverige, kanske tillsammans med andra länder, kan göra en insats för att bidra med teknologi, hjälp och utbildning så att cambodjanerna själva kan komma mycket längre på den här punkten. Det kommer ständiga rapporter om hur människor lemlästas och också dör, även om lemlästningen är huvudsyftet med minröjningen. Detta är mycket oroande särskilt med hänsyn till att man kan befara att det nu kommer en period med ökad stridsaktivitet. En rad sabotageaktioner har redan företagits. Sten Andersson säger mycket riktigt att det fortfarande finns problem som inte är lösta och frågor som inte är besvarade. En fråga jag vill säga några ord om är att det fortfarande levereras vapen till motståndsstyrkorna. Det gäller leveranser som går till den s.k. koalitionen, men rent faktiskt är det de röda khmererna som tillgodogör sig dessa vapenleveranser. Dessa leveranser kommer främst från Kina men också från Singapore, USA och kanske ytterligare något annat land. Det är mycket angeläget att vi förstärker opinionen mot dessa vapenleveranser. Det räcker inte med att stormakterna nu har antagit en plan för hur man skall lösa dessa frågor. Det gäller verkligen att ord och handling svarar mot varandra. Min förhoppning är att Sverige och den svenska regeringen skall agera kraftfullt mot dessa vapenleveranser. Om man kan få stopp på dem, vilket jag har förhoppningar om att Thailand för närvarande är intresserat av, skulle fredsprocessen kunna förstärkas och problemen kanske kunna lösas inom en inte alltför lång tid. Problemet är att den s.k. fredsplanen innehåller svagheter. En svaghet består i att de röda khmererna i praktiken har en vetorätt och kan stoppa själva processen. Det är därför som vapenexporten är så viktig, och det är viktigt att påtryckningar görs framför allt på de länder som även om de anslutit sig till fredsplanen stöder de röda khmererna. Vad sedan gäller Cambodjas representation i FN, vilket jag tagit upp i min interpellation, är jag nöjd med svaret. Men om det inte går att få en lösning på konflikten, är första steget att Sverige har beredskap för att agera så att platsen skall vara vakant, vilket är det andra steget. Om konflikten drar ut på tiden på grund av att de röda khmererna obstruerar, måste det finnas en gräns där vi bestämmer oss för att upprätta förbindelser med den sittande regimen i Phnom Penh. Jag vill inte säga att vi kommit dit ännu. Slutligen till frågan om det humanitära biståndet. Jag vill uttrycka min uppskattning över att det har ökat och att ytterligare ökningar är på väg. Men jag vill ändå framhålla att de röda khmererna har fått dubbelt så mycket västbistånd som befolkningen inne i landet. Det förhåller sig rent faktiskt så. På grund av den onormala situationen kan inte Sverige ge utvecklingshjälp, men det ger oss anledning till att ge ett mycket kraftigt stöd genom kanaler för humanitärt bistånd.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Om nu inte utrikesministern går upp i replik uppfattar jag inte det som ointresse utan snarare som att utrikesministern måste i väg och fatta andra viktiga beslut. Men det skulle vara bra om vi trots allt kunde få ett replikskifte.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 Jag kan ställa mig bakom den försiktigheten. Jag är också en aning pessimistisk. Jag anser, precis som Hans Göran Franck har sagt, att röda khmererna har fått en alldeles för stor roll i fredsprocessen, vilket är beklagligt. De har faktiskt tilldelats en vetorätt. Vi får inte glömma bort att i ledningen för de röda khmererna står fortfarande de personer som åsamkade det cambodjanska folket så mycket lidande, dvs. Pol Pot och de andra herrarna. Det är samma personer som tog livet av flera miljoner cambodjaner. En annan sak som gör mig en aning pessimistisk och bekymrad är, som Hans Göran Franck också sade, att Kina fortfarande förser röda khmererna med moderna vapen och att USA förser Sinhansuk och Song San. De har en gemensam motståndsfront där också röda khmererna ingår, och indirekt förser därför USA också röda khmererna med vapen. Det är detta som är bekymmersamt. Samtidigt har Sovjet, såvitt jag förstår, mer eller mindre upphört med vapenhjälpen till regimen i Cambodja. Det är ett bra initiativ från Sovjet, men det är oacceptabelt att Kina och också USA fortsätter att leverera vapen. Jag utgår från att Sverige agerar aktivt för att försöka att förmå de länder som fortsätter med vapenleveranserma att upphöra med detta. Det är mycket viktigt. En annan fråga som bekymrar mig är att den FN plan som ligger till grund för en lösning i Cambodja nästan inte säger någonting om Pol Pot-regimens terrorvälde, hur man nu skall tolka detta. Är det en taktik för att få FN-planen att fungera i praktiken så småningom? Jag vet inte, men också detta oroar mig en aning. Jag vill ställa några frågor som utrikesministern antingen kan svara på nu, eller så får vi ta dem en annan gång. De flyktingläger som finns i Thailand kan sägas vara en blandning av militära baser och flyktingläger. Vi vet att Thailands regering har föreslagit en demilitärisering av dessa läger. Jag utgår ifrån att Sveriges regering aktivt stödjer Thailands regering på den här punkten. Man skall också komma ihåg att bl.a. röda khmererna från dessa flyktingläger med tvång rekryterar barn. Vi har ju tidigare för inte så länge sedan diskuterat barns situation i världen och det har varit ett toppmöte i FN om barn och hur man skall skydda dem. Det är angeläget att se till att dessa läger upphör att existera. Vi är överens om att det måste ske en lösning såsom FN-planen anger. Men såväl utrikesministern som jag har påtalat att det finns problem där. Vad kan Sverige göra för att lösa dessa problem? På vilket sätt kan Sverige medverka? Såvitt jag förstår finns det lösningar.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Tibet skiljer sig geografiskt, språkligt, religiöst, rasmässigt och kulturellt från Kina och kineserna. Dalai Lama jämför situationen med I Tibets dagblad uttrycktes nyligen i kraftiga ordalag kritik mot Dalai Lama och exiltibetanerna och mot folk, som utnyttjar relionen för att skada enigheten i Tibet. Med denna formulering syftade kineserna på de tibetanska munkarna och lamorna. Jag vill särskilt betona en del av svaret som jag har viss opposition emot. Det är svårt att få information om Tibet som nu är ett ockuperat land -- ockuperat av miljardlandet Kin. Men det finns information. Själv deltog jag i en gruppresa med 30 deltagare till Tibet i juli i somras. Vi hade goda tillfällen till studiebesök och kunde också göra egna promenadero ch utflykter och intervjua både kineser och tibetaner. Vi hade också tillgång till tolkar. Jag har också haft tillfällen att intervjua ögonvittnen från upploppet 1989, då enligt en avhoppad kinesisk journalist 400 människor dödades. Jag har vid ett stort antal tillfällen träffat, intervjuat och haft samtal med exiltibetaner i Sverige, Tyskland, England och Indien. Jag har dessutom flera gånger träffat Dalai Lama och även samtalat med honom i mindre grupp. Tibets exilregering i Dharmsala har stor kunskap om vad som händer i Tibets olika delar, liksom även Jag har haft tillfälle att läsa en ingående rapport från hösten 1989 lämnad av Röda korsets utsända. För inte så länge sedan besöktes Stockholm av två män som nyligen flytt från Tibet till Indien, Dhukar Rabgui, domare i det som ungefär motsvarar hovrätten. De hade ganska färsk information att lämna om Tibet. De berättade om samma häpnadsväckande övergrepp mot det tibetanska folket som vi såg i en dokumentärfilm förra året av den engelska journalisten Vanya Kewley. Under de senaste 30 åren har 1,3 miljoner tibetaner dött av svält, i fängelse och under strider. Många har i sin förtvivlan tagit sina liv. Eftersom tvångssteriliseringarna diskuterades under en frågedebatt förra veckan, tänker jag inte beröra den frågan, men jag har tagit del av de uppgifter som då lämnades. Kineserna är i minoritet i sitt eget land, och det är tre olika grupper av kineser som flyttar till Tibet. De är främst soldater, ca 300 000, många tjänstemän och en grupp kineser som t.ex. har fått ett barn för mycket. Om dessa kineser flyttar till Tibet kan detta barn registreras samtidigt som deras levnadsförhållanden blir bättre. Redan före kulturrevolutionen var 80 % av klostren skadade och demolerade. Av de ca 6 400 kloster som fanns före ockupationen finns i dag endast ett tjugotaltal kvar som inte utsatts för någon åverkan. I kloster där det har funnits 5 000-- 10 000 munkar finns i dag endast 30 och högst 300 kvar. Klostren betydde allt -- religion, utbildning, skola, högskola, fest och träffpunkt för människorna. I Tibet har det tibetanska folket den högsta barnadödligheten, de sämsta skolorna, den sämsta sjukvården, de lägsta lönerna, de tyngsta arbetena och lägsta tänkbara bostadsstandard, åtminstone i städerna. De måste ha ett pass för att resa i sitt eget land från stad till stad. De var förhållandevis fattiga förr, men de är ännu fattigare nu. Sten Andersson säger att man skall uppmärksamma Tibets situation. Det räcker inte längre. Ett demokratiskt land som säger sig stå för internationell solidaritet borde för länge sedan ha agerat mera kraftfullt. Är utrikesministern beredd att förändra Sveriges passiva roll som observatör och internationellt och genom FN arbeta för att motverka det folkmord som pågår i Tibet? Hur stor del av ett folk skall utsättas för tortyr, fängelse och dödande innan det internationella samfundet agerar? Sverige kan börja.